Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det kunde jag i och för sig till min förvåning delvis läsa i tidningarna redan i fredags. I likhet med andra malmfältsbor reagerade jag för rubrikerna med påståendet om att LKAB aldrig mer blir lönsamt och att man skall avveckla så småningom. Det är kanske en nyordning att man ger TT-intervjuer, innan man lämnar svaret i riksdagen. Jag har också hunnit läsa industriministerns tillrättaläggande i DN i går. Det är bara synd att tillrättalägganden aldrig blir lika stort uppslagna som felaktiga rubriker och referat. Vi malmfältsbor börjar bli rätt vana vid braskande rubriker som ”Dödsdom för malmfälten” eller ”Vad skall ske med Statsföretags stora socialfall?”, för att ta några ur högen. Det är bara att hoppas att det inträffade inte minskar kundernas förtroende för LKAB. Jag har väckt min interpellation mot bakgrund av LKAB:s akuta problem, som sammanhänger med den europeiska stålkonjunkturen. Jag har också väckt den mot bakgrund av den långsiktiga problematik som statens industriverk tar upp i sin höstrapport om järnmalmsgruvornas framtid. År efter år har vi haft hög arbetslöshet i Norrbotten. År efter år har norrbottningarna måst flytta söderut för att få jobb, trots insatser av olika slag. Men när malmfältens och landets flaggskepp, LKAB, tycks knaka i fogarna, då känns det oroligt och då blir livet alltför tungt för gruvfolket i norr. Permitteringar på två veckor i år, fyra fem veckor nästa år — ingen vet. Stora förluster i år, ännu större nästa år. Samtidigt ställs kravet på stora, tunga investeringar för att man skall kunna gå djupare ned i gruvorna när man skall ta upp den malm som ligger och väntar. Då är det viktigt för malmfältsborna att få veta om staten ställer upp, och det är därför som jag har framställt min interpellation till industriministern. Den akuta krisen för LKAB hänger, som industriministern påpekar i sitt svar, ihop med en snabb försämring av stålkonjunkturen och den europeiska stålindustrins avsättningsmöjligheter och därmed förändrade produktionsplaner. Kunderna hämtar inte den malm som de beställt av LKAB. Detta medför naturligtvis stora förluster även om, som verkställande direktören Sven Johansson säger, malminkomsterna också i år är tillräckliga för att täcka driftkostnaderna och en stor del av kapitalkostnaderna. I sitt svar säger nu industriministern att det pågår diskussioner inom regeringskansliet om hur förlusterna skall täckas. Jag förutsätter att det blir ett ur LKAB:s och Norrbottens synpunkt bra förslag som kommer. Det talas så mycket om förluster och hur dåligt det går för LKAB just nu att det finns all anledning att påminna om att LKAB faktiskt gick med vinst t.o.m. 1976 och under många år varit en guldgruva för landet — om nu den bilden kan tillåtas om en järnmalmsgruva. Perioden 1958-1969 gav man staten bidrag på 959 milj.kr. Mellan 1970 och 1976 fick Statsföretag koncernbidrag på 173 milj.kr. —- förutom en del skatter och annat — detta trots att malmpriserna successivt sjunkit och att fraktkostnaderna har varit orimligt höga. Men nu gäller det framtiden. Både Kiruna och Gällivare är samhällen som har byggts upp kring malmbrytningen. Industriministern konstaterar i sitt svar att de båda orterna är beroende av hur LKAB:s verksamhet utvecklas. I Kiruna finns 87 96 av de industriellt sysselsatta inom LKAB. För Gällivare är siffran 83 90. Malm är dessutom en ändlig resurs. Den är en tillgång så länge den är brytvärd ur ekonomisk synpunkt, dvs. går att sälja. Det i sin tur beror på en mängd faktorer: brytningsteknik, malmpriserna på världsmarknaden, fraktsatser och brytningskostnader vid andra fyndigheter. Så är det också för vår järnmalm. Nu har vi en situation då vi måste ta itu med denna problematik. Då ser jag industriverkets påpekanden som en väckarklocka. Det är nu vi måste bestämma oss för hur framtiden skall se ut i malmfälten. Vi är ändå sent ute. I dag borde vi ha haft nya fyndigheter att bryta för att ersätta de jobb som successivt försvinner. LKAB har svårt att konkurrera med andra gruvföretag som kan bryta sin järnmalm i dagbrott och som därmed har lägre brytningskostnader, lägre fraktkostnader, lägre omkostnader över huvud taget. Men högre oljepriser, som fördyrar konkurrenternas frakter, och lägre SJ-priser för LKAB:s malmfrakter skulle i ett slag förändra LKAB:s situation. Det är därför det är så viktigt att inte dödförklara gruvorna. Häng inte med huvudet, Kiruna har ju en framtid, sade SIF-ordföranden vid LKAB i Kiruna för ett tag sedan. Det vill jag helhjärtat instämma i. Statsföretag, kommunerna, länsplaneringsmyndigheterna och de fackliga organisationerna arbetar f. n. med ett projekt som man kallar Alternativa framtider för malmfälten, och Statsföretag genomför sina analyser. Det arbetet kan ge handlingslinjer för en god utveckling så småningom. Det gäller enligt mitt sätt att se att finna en lämplig nivå för malmbrytningen, att samordna och öka prospekteringsinsatser för att få fram industrimineral eller andra malmer att komplettera med och att hitta andra från LKAB fristående jobb. Viktigast just nu är att snabbt få fram pengar till Viscariagruvan, att öka och samordna prospekteringsinsatserna, så att nya industrimineraler kan undersökas. Det är därför tragiskt att vi just nu fått en konflikt inom företaget på detta område. Det är också viktigt att minska LKAB:s fraktkostnader. Slutligen skulle jag vilja fråga industriministern om jag har tolkat hans svar rätt, nämligen att regeringen är beredd att ställa upp med insatser och åtgärder för malmfälten. Det är viktigt för oss malmfältsbor att det sägs ut i klartext. Det vore dessutom intressant att i så fall höra något om vilka åtgärder industriministern kan tänka sig. Hur skallt.ex. de 10 miljarder som nämndes i TT-intervjun användas? Jag har konstaterat att industriministern i sitt svar inte berört fraktkostnadernas betydelse för LKAB och inte heller sagt någonting om vikten av nya fyndigheter. Därför vill jag fråga hur industriministern ser på möjligheterna att förändra LKAB:s fraktavtal. Och hur ser industriministern på möjligheterna att snabbt lösa finansieringsfrågan när det gäller Viscariagruvan? Är industriministern beredd att förorda en samordning av de prospekteringsinsatser som nu utförs av LKAB, Boliden och SGU var för sig? Och slutligen, hur vill industriministern möta behovet av fler jobb i malmfälten mot bakgrund av den arbetslöshet vi har — för Kiruna och Gällivare sammantaget på ungefär 2 500 personer, och till det kommer många, många människor som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För Kirunas del hade vi i oktober 1980 ungefär 1380 kvarstående arbetslösa, varav 62 Jo var kvinnor, flertalet lokalt bundna. Det är viktigt att vi får fler jobb i malmfälten och att vi får trygga jobb!

Enbart i Kiruna har närmare 900 arbetstillfällen försvunnit inom LKAB:s verksamhet där från slutet av 1976 till i september i år. Befolkningen har samtidigt minskat med 1163 personer. Den öppna arbetslösheten — som gör industriministern till föremål för livligt uppvaktande från andra delar i landet, där arbetslösheten ligger på betydligt lägre nivå — är i Kiruna uppe i 7 26 och rör då åldrarna 15-64 år. Och då vet alla att Kiruna dessutom har en stor dold arbetslöshet, särskilt bland kvinnorna. I oktober i år utgjorde kvinnorna, som Eva Winther nyss sade, 62 Yo av de registrerade arbetslösa, och flertalet av dem räknas in i gruppen ”lokalt bundna”. Problemen inom gruvdriften har givetvis också inneburit ökade svårigheter för kvinnorna, eftersom det före anställningsstoppet, då LKAB hade ett arbetskraftsbehov, gjordes särskilda ansträngningar för att få kvinnor intresserade av att lära sig vad som krävs i gruvarbetet. Den vägen skulle de kunna få sin försörjning tryggad. Nu är det inte längre så. Och ser man till prognoser och mer eller mindre misstolkade uttalanden av industriministern och andra, som tycker sig ha något att säga, finner man att det heller aldrig blir så igen. Detta drabbar också den redan hårt arbetslöshetsdrabbade ungdomen, som vi så många gånger, Nils Åsling, har haft anledning att byta ord om. För, som sagt: Nog har regeringen siktet inställt på avveckling av järnmalmsgruvorna i malmfälten. På den punkten ger också det här skriftliga svaret som vi nu kommenterar klart besked; i övrigt är beskeden luddiga, för att uttrycka sig belevat.

Ta nu inte det senaste som något slags kritik av satsningarna — i den mån det nu över huvud taget har varit fråga om satsningar — på de nämnda områdena! Jag är inte ute efter att ytterligare ställa behov mot behov, men jag menar att frågan om malmfälten är nog så allvarlig. Här handlar det inte om arbetstillfällen som försvinner i bygder där det åtminstone finns närhet till andra arbeten. Här handlar det om att hela samhällen hotas — för alltid. Nu är det hög tid att bestämma vägvalet inför framtiden. I svaret på interpellationen och frågorna ges som sagt inte mycket av sådana besked. Att samtliga tre malmfältsrepresentanter i riksdagen står bakom frågandet borde ändå ha föranlett rakare besked än svarets ”såvida” och ”om”. Industriministern har naturligtvis tagit del av all den kritik som riktats mot LKAB-ledningen för sättet att sköta företaget. Kritiken har funnits länge, men på senare tid har den kanske mest handlat om hur företagsledningen handlagt sådana frågor som fraktavtalet med SJ, vad som skall ske med den s.k. viscariamalmen, hur prospekteringsarbetet skall bedrivas, hur försäljningsverksamheten skall skötas och hur det bör satsas på marknadsföringen. På de här punkterna bör industriministern ha mer att säga än att redovisa vad som utgått i statligt finansiellt stöd till LKAB under de senaste åren. Jag kan inte tro att Nils Åsling väntar sig ett ödmjukt ”tack så mycket” från malmfältsborna. Nej, de skulle nog i rättvisans namn velat ha med en redovisning av hur mycket LKAB bidrog med under de goda åren, hur mycket man pumpade in i Sveriges kassa då och hur man på det sättet medverkade till det s.k. svenska välståndet. Nils Åsling snuddar vid detta i den tidigare åberopade tidningsintervjun, men i svaret här till oss riksdagsledamöter finns det inte nämnt. Fraktavtalet har stötts och blötts, men någon rimlig lösning har man inte kommit fram till. När nu LKAB självt begär fraktstöd, så måste det väl innebära att man anser att det uppgjorda avtalet är dåligt. Anser Nils Åsling det också? De som på fackligt håll har följt försäljning och marknadsföring har åtskilligt att anföra som ger belägg för att försummelser begåtts. Kan Nils Åsling se anledningen till någon del av försäljningssvårigheterna i sådana försummelser? När nu järnmalmsbrytningen befinner sig i kris, så borde den naturliga konsekvensen bli att man satsar på en snabb och kraftfull styrning mot nya verksamhetsområden. I stället fortsätter tveksamheten kring viscariaprojektet, i stället känner sig ansvariga för prospekteringsarbetet så motarbetade att de slutar i företaget. Jag har svårt att se ordet tragiskt som tillräckligt för att beskriva vad det handlar om i den konflikten. Föranleder inte sådana saker någon kommentar från industriministerns sida? Läget föranleder som sagt snara och konkreta åtgärder. För att LKAB skall fortsätta att utvecklas måste arbetet med de nya huvudnivåerna i Malmberget M 85 och i Kiruna KUJ 100 omedelbart sättas i gång. Jag vet inte om Nils Åsling verkligen ser hänvisningen till LKAB:s utredning om utvecklingsmöjligheterna som ett besked på den punkten. I så fall är det helt otillräckligt. Industriministern måste säga mer. Industriministern måste ge besked om att nödvändiga medel skall ställas till förfogande. Det räcker inte med något fromt funderande kring vad regeringen skall göra ”om det skulle visa sig att utvecklingen leder till svåra regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska konsekvenser”. Sådana konsekvenser har industriministern mitt framför ögonen redan nu. De nya huvudnivåerna är alltså nödvändiga nu. Det är väl här det övriga landets solidaritet skall testas. I den TT-intervju som vi nu har berört flera gånger tar ju industriministern till detta fina ord för att klargöra vad han egentligen vill ha sagt om malmfältens framtid. Det kunde ha förklarats betydligt klarare i svaret på våra frågor än vad jag kan finna. Industriministern har säkert tagit del av vad som sagts i de här frågorna från övriga partier. Vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna har uttalat sin inriktning på satsningar på Norrbottens basnäringar. Industriministern säger i sitt svar att malmfältskommunernas ”fortbestånd som levande samhällen är helt beroende av hur LKAB:s verksamhet utvecklas”. Regeringen behöver inte mer än lägga fram förslag i den riktningen för att få solidariteten manifesterad — förhoppningsvis, kanske man skall säga, med erfarenheterna från diskussionen om mediumvalsverket i Luleå i sorgligt minne. I en dementerande notis i söndagens Dagens Nyheter kommer Nils Åsling också in på det som jag ville få veta, nämligen vad man avser att göra när det gäller annan verksamhet än gruvdriften i malmfältskommunerna. Jag betonar att satsningen på basnäringen är absolut nödvändig, men att det dessutom krävs åtgärder för en arbetsmarknad utanför — eller bredvid — gruvhanteringen. Om nu Dagens Nyheter redigerade bort ”dessa för framtiden centrala frågor” hade ju industriministern alla chanser att diskutera dem här. I det skriftliga svaret finns inte den diskussionen. Jag hoppas att den kommer i senare inlägg. Från Kiruna har det ställts en rad frågor till regeringen rörande sysselsättning på olika områden. Liknande propåer har kommit från Gällivare kommun. I alla dessa frågor går ordet förädling som en röd tråd. Det är inte längre så att man stillatigande åser hur råvarorna försvinner från Norrbotten, hur energi skickas söderut till låga priser och höga energiförluster, hur apatiten och fosforsyran i de fosforrika malmerna i malmfälten skickas i väg utomlands i stället för att förädlas inom länet — och då i första hand i malmfälten, där problemen nu är så överhängande. Nog borde väl de här projekten platsa i den tro på satsningar inom främst verkstadsindustrin som herr Åsling enligt uppgift hyser. Ett annat ytterst väsentligt projekt gäller de s.k. jordartsmetallerna, som på sikt säkert kommer att få en allt större betydelse inom industrin. Och så igen: Viscaria. ”Vi skall undersöka om det går att starta kopparbrytning i Viscaria i Kiruna.” Så säger herr Åsling enligt TT. Vad skall egentligen undersökas? Det har ju redan undersökts hit och dit. Och nu sägs det att det här projektets öde skall avgöras i dagarna. Därmed klargörs också, får vi väl hoppas, inställningen till möjligheterna att få i gång ett smältverk i malmfälten — som alltså innebär ytterligare arbetstillfällen. Det finns projekt. Det finns uppslagsändar till en utveckling som ger tillbaka framtidstro och trygghet för malmfältsborna. Men då får det inte ges mer grogrund åt tal om att det inte är lönsamt att satsa på malmfälten. Då måste det komma positiva besked — inte sådana om-och-utifall-resonemang som vi upplever i det svar industriministern har lämnat i dag. Beskeden måste gå ut på att man även i framtiden skall ha kvar människor i de trakter det här gäller — människor som är sysselsatta med ett meningsfullt arbete. Och med de beskeden följer helt konsekvent ekonomiska insatser. De kan inte dröja. De behövs nu. Sedan kan mycket väl den parlamentariska kommitté som Nils Åsling talar om få ta itu med att arbeta fram alternativa sysselsättningar. Men det skall alltså kosta 10 miljarder kronor under tio år. Och då frågar jag: Hur pass återförsäkrad är den tanken i regeringskretsen? Hur djupa regeringskriser för en sådan diskussion med sig, om man litet matematiskt utgår från att 400 milj.kr. till NCB drog med sig nattmangling och diverse spekulationer? För Nils Åsling räknar väl inte med någon välvilja från Gösta Bohmans sida när det gäller statligt företagande? Från det hållet finns ju en ideologiskt motiverad önskan att leda i bevis att statlig verksamhet är omöjlig. Nej, Nils Åsling, jag kan inte se svaret på interpellationen och frågorna som ett besked till malmfältens invånare. Att TT-intervjun innehåller något mer substans är i och för sig en märklig sak. Men industriministern har chansen att förtydliga sig i kommande inlägg. Ta den chansen!

Herr talman! Jag vågar inte på förhand lova att jag inte kommer att upprepa en del av vad som redan har sagts. Om jag gör det beror det inte på att jag inte lyssnat på vad de andra talarna har sagt utan på att det mesta är värt att återupprepas. Jag ställde min fråga till industriministern i förhoppning om att få ett svar som skulle hjälpa till att skingra den oro som nu sprider sig inte bara bland LKAB:s anställda utan i hela Gällivare kommun. Oron uppkommer av alla de dystra uttalanden som på senare tid gjorts om gruvornas framtid. Det började, som redan nämnts här, med industriverkets dystra höstrapport, där gruvorna gavs en kort nådatid och allt tycktes peka hän mot en snar avveckling av järnmalmsbrytningen i malmfälten. LKAB:s verkställande direktör Sven Johansson var snabbt ute med en dementi och talade om att nog var situationen bekymmersam men att det var en grov överdrift att tala om hot om nedläggning. Gruvarbetarna och befolkningen i malmfälten är luttrade — jag vågar påstå det. Och jag försäkrar att de reagerar ganska lugnt på sådana besked. Nu dröjde det emellertid inte länge förrän också verkställande direktören i Statsföretag Per Sköld uttalade sig om att det enligt hans bedömning — en uppskattning ”mellan tummen och pekfingret”, som han sade — inte fanns mer än en gruva i malmfälten som möjligen skulle kunna vara lönsam i framtiden. Det tolkades naturligtvis så — det sades förresten klart ut att den gruvan var Kirunagruvan — att malmbrytningen i Gällivare-Malmberget nu allvarligt var i fara. Det kom dementier från LKAB-ledningen, men oron började sprida sig på allvar. Var det verkligen meningen att gruvan i Malmberget skulle läggas ned? Var det därför som det varit så omöjligt att få fram medel till nödvändiga investeringar? Var det därför som det tog så lång tid med beslut Jag väntade således med spänning på industriministerns svar. Men hans svar gjorde faktiskt det hela, tyvärr måste jag säga, etter värre. När jag öppnade tidningarna på fredagsmorgonen möttes jag av stora rubriker som skrek ut industriminister Åslings besked att gruvbrytningen i Malmberget aldrig mer kan bli lönsam. Den måste läggas ned. Det meddelades vidare att stora pengar måste satsas på att skapa annan sysselsättning, om inte gruvkommunerna och gruvsamhällena Kiruna och Malmberget skulle bli ödestäder. Det är inget tvivel om att utan LKAB:s verksamhet i gruvorna blir det ödestäder av de här båda orterna, om inget annat görs. Statsrådet Åsling beräknar också att det kommer att behövas 10 miljarder kronor under tio år och därtill nordnorsk gas och olja. Nog är det en tröst för befolkningen. Den norska gasen och oljan är inte uppe på backen, och ingen vet med säkerhet om den ens finns. De 10 miljarderna har tidigare kommenterats. Jag vill också ställa frågan: Är regeringen verkligen överens om att ställa de medlen till förfogande? Jag måste i ärlighetens namn säga att i kommunerna finns det inte en människa som tror på det. Vad man däremot tror är att industriminister Åsling och regeringen verkligen menar att gruvorna skall läggas ned. De är inte företagsekonomiskt lönsamma i dag och synes inte bli det i fortsättningen, och eftersom den företagsekonomiska lönsamheten har varit ledstjärnan för den regeringen drar man den slutsatsen. Att skapa ny sysselsättning i den omfattning som det nu skulle bli tal om är sannerligen inte gjort i en handvändning, och nu ser det verkligen ut att vara bråttom. Jag menar att är det fråga om en nedläggning eller kanske — illa nog — en halvering av gruvornas arbetstillfällen, då gäller det att sätta klutar till direkt. Då kan man, i vart fall som jag ser det, inte vänta på om och när man får fram norsk gas, som skall ligga till grund för en industriutveckling. På lång sikt tror jag säkert att det här är intressant, men inte kan det vara allvarligt menat att det skall ligga som en avgörande förutsättning för att skapa ny verksamhet som ersättning för en snabbt avvecklad gruvbrytning i malmfälten. Om man nu, herr industriminister, verkligen skulle hitta den här gasen och om man i de fortsatta samtalen med den norska regeringen kan komma överens om att det skall dras en ledning över hit, måste det väl, såvitt jag begriper, vara värdefullt också för gruvbrytningen. Nog måste väl i varje fall Kirunagruvan och dess produkter komma i betydligt gynnsammare situation än f.n.? Jag skulle verkligen gärna vilja ha en kommentar på den punkten. Det som gör mig litet oroad är att i allt det här finns det inte den minsta lilla mening om regeringens ambitioner att verkligen försöka göra gruvbrytningen lönsam. Det har ju sagts av exempelvis chefen för LKAB-förvaltningen i Malmberget som kommentar till detta att man verkligen inte är beredd att kasta yxan isjön. Man konstaterar i dag, mitt under brinnande lågkonjunktur med dålig avsättning för malmen, att man genom de insatser som — statsrådet nämner dem också i svaret — har gjorts inom LKAB praktiskt taget klarar sina kostnader med undantag av kapitalkostnaderna. Ändå släpar man på de väldigt höga malmfraktkostnaderna. Det svar som vi har fått har tidigare kommenterats, och jag skall inte säga mera än att jag ser det i kontrast mot vad tidningarna redan har informerat oss om. Svaret är väl avsett att kunna vändas och vridas och tolkas på de flesta sätt. Låt mig bara fråga: Vad är det för taktik bakom att gå ut i tidningarna på det här sättet? Varför de stora rubrikerna, om man inte verkligen menar något med dem och framför allt om man inte har en tanke på de effekter de har? Som en liten efterrätt efter alla domedagsprofetior kom Nordnytts utställning på lördagen. Där intervjuades chefen för LKAB i Kiruna, Lars Wuopio. Till att börja med talade han rätt allmänt om behovet av fortsatta rationaliseringar, och så sade han: Men det måste också till ett raskt klipp när det gäller antalet anställda. 10-15 96 måste bort på kort sikt. Man hoppar ju i taket och frågar: Vad menas med det här? Vad betyder 10-15 26? Omsatt i begripligt språk betyder det att på kort sikt skall 1000 människor bort från Kirunaförvaltningen. Dagarna innan hade man suttit i budgetförhandlingar och sagt till de fackliga organisationerna att det visserligen fanns ett personalöverskott men att det dess bättre var begränsat till ca 150 människor. Jag kan försäkra herr Åsling och regeringens övriga ledamöter att verkningarna inte kommer att låta vänta på sig. Dugliga och värdefulla medarbetare i företaget ser sig naturligtvis om efter nya jobb i branscher som har en framtid, och det kommer säkert inte att bli lätt att rekrytera ersättare till ett företag som så att säga har dömts ut på förhand. I vår kommun — jag är övertygad om att situationen är densamma i Kiruna — ringer nu folk till oss som har kommunala förtroendeposter och säger: Tala klartext nu! Berätta för oss! Skall vi sälja huset? Skall vi flytta härifrån? Finns det någon framtid? Skall jag som står beredd att flytta in i ett nytt hus göra det, eller skall jag låta bli? Och vad skall jag då svara? Om jag skulle gå ut ifrån de rubriker som tidningarna angett vara regeringens mening skulle jag säga: Sälj huset och flytta härifrån, för det finns uppenbarligen ingen framtid. Men jag gör inte det, för jag är alldeles övertygad om att man har tagit till i överkant. Jag vet inte, men berätta gärna i dag, herr Åsling, vad som är orsaken till att också landets industriminister i regeringens namn hjälper till att öka oron nästan till panikens gräns. Jag kritiserar inte de människor som vänder sig till mig och andra med de här frågorna, men jag kritiserar verkligen alla dem som har medverkat till att åstadkomma den här effekten. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det borde vara belagt med ganska höga straff att förfara på det sätt man har gjort. Jag kan berätta för industriministern att människorna i malmfälten inte bara ställer frågor. De har uppfattningar också om vad det är som händer. Man är inte främmande för att det förs en medveten politik, att den egentliga avsikten är att driva fram en nedläggning av gruvorna. Inte heller det är så konstigt. Under fyra år har regeringen varit vittne till hur LKAB:s kassakista har tömts i botten. Staten har, som herr Åsling säger i svaret, skjutit till pengar för att täcka förlusterna. Men tyvärr har man satsat ytterst små medel, om ens några, för att åstadkomma nödvändiga investeringar, trots att det har funnits gott om uppslag till sådana. Jag vill bara erinra om att för en tid sedan talade Per Sköld om att för att det över huvud taget skulle satsas på några nya projekt skulle dessa ge minst 20-procentig avkastning på insatt kapital. Inom den ramen har man förmodligen inte hittat någonting. I skuggan av hotet om nedläggning och bristen på alternativ, är det då också industriministerns mening att man skall ställa det relativt sett höga lönsamhetskravet för att man över huvud taget skall satsa på att försöka etablera någonting annat? Som exempel vill jag nämna att det länge har varit på tal i Malmberget att bygga ut apatitutvinningen. Allting pekar hän emot, av olika skäl, att det kommer att finnas större efterfrågan på den produkten. Prisutvecklingen har, såvitt jag har kunnat informera mig om det, varit klart gynnsam. Ännu har man inte vågat fatta beslut om detta bygge. När, herr Åsling, skall det ske? Inte heller har man under de här fyra åren orkat med att hyfsa till de orimligt höga fraktkostnaderna på malmbanan. Där har så stora pengar flutit utur LKAB att man egentligen, som det tidigare har sagts, kan säga att med en rimligare fraktkostnad skulle företaget inte ha uppvisat de förluster som det gör i dag. Man hade vänt förlusten till en vinst, om än så liten, och med en liten vinst tror jag att vi är överens om att situationen skulle ha varit betydligt bättre ur alla möjliga synpunkter än den situation vi nu har med de stora förluster som redovisas. Till de fackliga företrädarna har man sagt: Ni måste förstå att det kan inte bli några pengar till investeringar så länge företaget inte uppvisar lönsamhet. Men varenda kotte i företaget vet, oavsett vad de gör, att det kan aldrig bli lönsamhet i företaget med mindre än att man gör nödvändiga investeringar. Till nödvändiga investeringar hör exempelvis inköp av maskiner och annan utrustning. I dag köper man inga nya maskiner. Man sliter på de gamla långt över vettiga gränser. Därmed ackumulerar man ett investeringsbehov, som tillsammans med andra angelägna krav på investeringar, när de presenteras om något år, förmodligen kommer att uppgå till så stora summor att alla kommer att ifrågasätta: Kan man verkligen satsa så mycket pengar i det här företaget? Därmed förvärras situationen för företagets framtid. Nils Åsling konstaterar helt riktigt i svaret att Gällivare och Kiruna kommuner står och faller med gruvdriften i LKAB. Det anges några procentsiffror. Jag kan lägga till ytterligare en: ungefär 90 90 av alla industrisysselsatta i Gällivare kommun arbetar i LKAB. Här sägs att man håller på med utredningar, och det är riktigt. Det står i svaret att LKAB nu utreder förutsättningarna för en fortsatt gruvbrytning med företagsekonomisk lönsamhet. Längre fram i svaret säger Nils Åsling att det är naturligt att regeringen lägger samhällsekonomiska aspekter på denna fråga. Det tycker jag är bra. Jag tror att det är nödvändigt. Men är detta regeringens uppfattning, förväntar jag mig att man talar om det för dem som har med saken att göra, exempelvis verkställande direktören i Statsföretag. Tala om för honom att man lägger andra och mindre avskräckande bedömningar som grund när man prövar de alternativ till investeringar som finns och andra förslag som kommer! Efter besöket i Gällivare känner Nils Åsling mycket väl till förhållandena där uppe. Jag vill därför bara påminna om en sak. Det gäller inte bara LKAB och dess verksamhet, det gäller all annan verksamhet i kommunen också. Vi har tillsammans med LKAB ett projekt som kallas Gällivareprojektet, med syfte att få till stånd alternativa arbetstillfällen. Något liknande finns i Kiruna och heter Kirunaprojektet. Man har åstadkommit en del intressant utveckling, trots att LKAB egentligen inte har några direktiv om att delta och trots att det inte finns en enda krona avsatt för sådan verksamhet. Denna verksamhet kommer att bli än svårare att klara. Det är jobbigt nog att intressera företag för att lokaliseras upp till dessa områden, och det kommer att bli alldeles omöjligt när man får klart för sig att den helt dominerande och samhällsbärande industrin går på knäna. Jag har tidigare i kammaren diskuterat ett eventuellt LKAB-invest med industriministern, som då inte var särskilt intresserad, utan ville avvakta vad det då nyligen tillskapade Regioninvest skulle kunna åstadkomma för effekter. I dag vet vi ju litet mer. Jag vill inte ett ögonblick förringa Regioninvests betydelse, tvärtom, men jag tror att vi kan vara överens om att de resurser man f. n. har inte räcker långt när det gäller att bemästra den arbetsmarknadssituation som finns redan nu. Skall det då bli tal om att snabbt och effektivt skapa alternativ sysselsättning till en vikande gruvindustri, är det helt otillräckligt. För mig är det ganska ointressant om vi skall ha ett Malmfältsinvest eller ett förstärkt Regioninvest — det kan man diskutera. Men om det nu ligger allvar bakom industriministerns tal om de 10 miljarderna, så skulle jag gärna vilja fråga: Skulle man inte kunna tänka sig att nu på stubben — om uttrycket tillåts — avsätta 25 miljoner till vardera malmkommunen för att användas till direkta åtgärder? Jag tror nämligen det är angeläget att vi får klarhet i att det är nu och med snabbt insatta medel och resurser man från regeringens sida vill göra någonting. Det räcker inte med resonemang om förlusttäckning och utredningar och norsk gas och andra avlägsna insatser. Jag menar att även om det ser dystert ut nu för den framtida järnmalmsbrytningen, finns det dock annat att ta itu med. Jag tänker först och främst på koppar och andra intressanta mineral som vi vet finns, men där kanske lönsamheten enligt traditionell modell inte är till fyllest. Med anspelning på vad svaret innehåller om samhällsekonomisk bedömning tycker jag att det vore bra om regeringen kunde leva upp till detta och verkligen intensivt arbeta för att få fram alternativ sysselsättning på grundval av andra mineral och andra malmer än järnmalmen. Jag tycker att man då skall se närmare på en del projekt som exempelvis LKAB:s egen chefgeolog — det var han åtminstone till för några dagar sedan — har presenterat.

Såvitt jag förstår är det dessutom ganska klart att viscariafyndigheten kan vara betydligt större än den hittillsvarande kartläggningen gett vid handen. Om vi då inte låter talet om obrutna fjällområden och allt sådant, som inte hör till just det här sammanhanget, ligga som en död hand över detta, så borde det kunna bli fråga om betydligt större kvantiteter koppar än man räknat med att behandla framöver. Jag skulle också vilja säga att om Boliden kan söka fram fyndigheter och sätta i gång verksamheter med annan mineral än den tidigare som grund, så borde också LKAB kunna göra det, om viljan finns. Och om viljan finns, det bör Nils Åsling kunna tala om för oss i dag. I det här sammanhanget vill jag också säga några ord om LKAB:s chefgeolog. Det har berättats mig att han bara några dagar efter Kirunakonferensen avskedades från företaget på ett mycket bryskt sätt. Jag har många år bakom mig i LKAB, och jag har haft rika tillfällen att följa de diskussioner som förevarit om viscariamalmen och om andra ting. Jag vet att det varit ganska intensiva diskussioner och att man haft olika uppfattningar, men jag har den meningen att även om det har gnisslat i maskineriet och även om några chefer känner sig trampade på tårna, så borde man kunna ställa kravet att en person med nästan 20 års anställning i företaget fick en annan behandling än den som chefgeologen tydligen har fått. Jag vill gärna höra om Nils Åsling har några kommentarer att lämna till den saken. Nils Åsling säger — i vart fall enligt tidningarna — att det är verkstadsindustrin som bör byggas ut i malmfälten. Ja, det tycker vi också. Vi tror att det är en bra bransch. Men frågan är bara vad en sådan utbyggd verkstadsindustri skall göra. Kan Nils Åsling redovisa sin uppfattning om det i dag? Ett uppslag som jag skulle vilja lämna gäller den nya malmvagn som man tagit fram tillsammans med LKAB. Utprovningen av den visar att den verkligen håller vad den lovat. Vagnen synes nu vara i det skede då man skall besluta om var den skall tillverkas. Den skall ju dessutom sättas in i de kommande malmfrakterna — om vi nu har några sådana att bygga vagnar för, men det antar jag att vi har. Jag skulle mot den här bakgrunden vilja fråga: Är Nils Åsling beredd att verka för att den här tillverkningen kan komma malmfälten till del? Det vore i så fall ett ordentligt tag och något som kunde ligga som underlag för den framtida verkstadsindustrin. Det blev ett ganska långt anförande, herr talman, men jag skulle ändå till sist vilja erinra industriministern om att vi med anledning av alla de diskussioner och all den oro som förevarit sände en inbjudan till industriministern att tillsammans med representanter för Statsföretag och LKAB komma upp till oss i Gällivare kommun och på ort och ställe prata igenom den här problematiken. Det besöket har ju inte blivit mindre aktuellt efter de senaste dagarnas skriverier, och därför skulle jag vilja fråga industriministern om hur det blir. Jag vill i alla fall hälsa honom välkommen att besöka oss. — Jag vill tillägga att hjälmen tillhandahålls av LKAB. Förlåt mig, herr talman, men jag glömde att inledningsvis tacka för svaret, så jag ber att få göra det nu i stället. Tack!
Herr talman! Som norrbottning — visserligen är jag inte bosatt i malmfälten, men jag är ändå länsbo — kan man inte bli annat än både förtvivlad och arg när man ser på vilket sätt de här frågorna sköts f. n. Detta är en djupt allvarlig fråga för länet, men behandlingen av hela denna problematik i press, TV och radio verkar närmast vara spexartad. Det har börjat med att än den ene, än den andre underlydande chefen har gått ut och talat om att så eller så många man måste avskedas, att så eller så många måste bort, och sedan kommer någon högre chef och säger att alltihop skall läggas ner. Det startade egentligen med att högste chefen talade om att det här kunde inte gå. Sedan sade Per Sköld detsamma. Därefter kom industriverkets utredning som talade om att man borde lägga ned i stort sett hela malmbrytningen. Och som grädde på moset kom sedan industriministern och sade, i varje fall enligt tidningarnas braskande rubriker, att det inte fanns någon chans att malmbrytningen någonsin kunde bli lönsam, det bar sig inte att bryta malmen där uppe — vilken överjordisk kompetens som industriministern nu har för att avgöra det. Allt detta är ett ganska förödande sätt att bolla med människors framtid. Ovanpå alltsamman kommer sedan att en av de chefer som verkligen har betytt någonting, som jag har upplevt som en positiv figur och som hade många nya uppslag att ge, nämligen chefen för prospekteringsbolaget, försvinner som genom en fallucka — honom behöver man inte. All denna svartmålning startar man samtidigt som industriministern säger att nu skall vi satsa pengar för att bygga upp en ny industri där. Hur skall man lyckas med det, när man skildrar allt så nattsvart att inte någon människa vill komma dit? Det är förödande för hela landsändan. Någon härförare lär ha sagt: Hundra man dog av pesten, hundra tusen man dog av skräck för pesten. Är det detta man bäddar för genom att tala om att allt kommer att bli värre och värre? Man tror att man skall få dit industrier, och sedan säger man: Det gick inte att få dit någon industri. Nej, tacka för det, när man bär sig åt på det här sättet! Det är alldeles uppåt väggarna galet att man skall få hålla på så här. Därefter säger de två högsta cheferna: Nu skall vi avgå. Och sedan vill man utse en person till ny chef. Då säger denne: Nej, jag står inte till förfogande om man i förväg diskuterar mitt namn i tidningarna. Tycker inte industriministern att detta mera liknar barnkammarlek än ett av Sveriges verkligt stabila företag? Jag vill ställa några konkreta frågor till industriministern utan att gå in på de detaljer som har skildrats så utomordentligt väl av andra talare här: Anser inte industriministern att all denna nedsvärtning av området är farlig? Dels är den spexartad, dels förstör den för det som måste göras. Man talar snarast för att avveckla alltsammans. Anser inte industriministern att det viktigaste är att se till att LKAB:s utredningar sysslar med hur gruvbrytningen skall kunna göras lönsam, vilka nya gruvor som kan tas upp, vilka nya produkter man kan satsa på? Tycker inte industriministern att man bör föra en annan politik när det gäller chefstillsättningar och personalpolitik över huvud taget? Och det kanske allra viktigaste: Är industriministern beredd att ta sitt ansvar och se till att det blir en annan fason på alltihop så att dessa frågor inte sköts så fruktansvärt klantigt som hittills?

Herr talman! Det har här ifrågasatts om mina uttalanden i pressen var befogade. Det är faktiskt så att statsråd ibland måste svara på frågor också utanför kammaren, och även om sådana intervjuer händelsevis kommer att sammanfalla med en interpellationsdebatt måste den vägen till information till allmänheten om ståndpunkter också kunna användas utan att det berättigade däri ifrågasätts. Jag hade emellertid aldrig i min livligaste fantasi kunnat föreställa mig att både en kammardebatt och en pressdebatt skulle kunna initieras av det sätt på vilket en tidning har redigerat intervjun. Och man kan också fråga sig om intervjun verkligen har blivit läst. Men nog nu om detta. I mitt svar i dag har jag närmast dröjt vid de mera kortsiktiga perspektiven. Med anledning av pressdebatten vill jag också ta upp de mera långsiktiga perspektiven när det gäller LKAB och malmfälten. Det finns anledning att stryka under att gruvrörelsen under överskådlig tid kommer att spela en central roll för sysselsättningen på malmfälten. Under den tid som vi i dag kan överblicka kommer vi att ha en gruvrörelse på malmfälten. Det finns också anledning att vänta att ny teknik och naturligtvis också rationaliseringsåtgärder kommer att höja gruvornas konkurrenskraft. Jag anser också att för den händelse nordnorska gasfyndigheter ger underlag för import av naturgas kommer detta att väsentligt påverka Norrbottenmalmernas användning och konkurrenskraft. Det är dock ett omfattande arbete som nu under åren fram till 1985 behövs för att planera för den fortsatta gruvdriften. Det finns naturligtvis, realistiskt bedömt, en rad osäkra faktorer med i bilden. Bl. a. har en ny syn på statliga företag och företagsengagemang tydligen börjat tränga sig fram i svenskt politiskt liv — det var det som motiverade intervjun med TT, och jag svarade på frågorna ur ett mer allmängiltigt perspektiv. Varken från höger eller vänster i svensk politik har man i debatten velat utesluta möjligheten att staten accepterar konkurs i statsägda företag som hamnar i ekonomiska svårigheter — det har debatten under de senaste veckorna visat. För mig är det en orimlig tanke när det gäller företag som har en vidare uppgift än den rent företagsekonomiskt motiverade. Denna debatt har skapat oro i landet och har väckt en betydande uppmärksamhet utanför vårt lands gränser. Den fråga som man nu möter är: Hur avser ni att ha det med statliga företag i framtiden? När det gäller LKAB och malmfältskommunerna motiverar alltså den här debatten enligt min uppfattning vissa klarlägganden, och det var det jag försökte ange som min utgångspunkt i TT-intervjun. Först och främst måste det klarläggas om en riksdagsmajoritet verkligen är beredd att generellt överge den garanti som reellt om också inte formellt hittills har gällt för statliga företag. För de partier som inte har velat utesluta konkursen som ett alternativ kan ju ett undantag från en hävdvunnen princip inte gälla bara ett företag. I så fall bör det sägas klart ut, så att t.ex. ledning och anställda i LKAB vet att debatten i det avseendet inte gäller deras framtid och deras arbete. Dessutom måste enligt min uppfattning malmfältskommunernas invånare få en klar deklaration från statsmakternas sida, att oavsett vilken kapacitetsnivå som gruvrörelsen kan få i framtiden bör samhället vara berett att vidta sådana åtgärder att sysselsättning och boende i malmfältskommunerna kan säkras — även om det kommer att kräva mycket betydande insatser av samhället. Till sist handlar hela denna fråga ändå om en solidaritet i samhället utan vilken näringslivets strukturomvandling inte kan klaras. Detta var bakgrunden till mina inlägg i den intervju som har refererats. Jag gav inte på något sätt uttryck för någon tveksamhet beträffande gruvrörelsen som sådan. Ingvar Svanberg hänvisade till att jag skulle ha hävdat att LKAB aldrig mer kan bli lönsamt, men det är alltså inte med sanningen överensstämmande. För det omdömet finns det ingen täckning i den intervju som jag har givit. Låt mig så gå in på en mer konkret debatt om de kompletterande frågor som Eva Winther och övriga debattörer har ställt. Eva Winther tar upp frågan om vi är beredda att ställa upp med de resurser som erfordras. Det är den fråga som jag tycker att man skall aktualisera under åren fram till 1985, medan LKAB planerar för sin nya gruvrörelse och medan vi med regionalpolitiska instrument gör de andra insatser som måste göras i regionen. Under den tiden måste man planera för malmfältens samhällen och deras möjligheter att ha en allsidig arbetsmarknad i framtiden. Vad jag aktualiserade var mera ett försök att driva debatten. Jag vill konkretisera vilken storleksordning det kan röra sig om, när jag ifrågasätter om svenska folket är berett t.ex. att diskutera en momshöjning på 1 76 under fem års tid för att i solidarisk uppslutning möjliggöra en sådan här trygghet på malmfälten. Det är en fråga som jag gärna riktar tillbaka till de tidigare talarna. Jag är för min del beredd att ta upp den debatten när den blir aktuell. Fraktavtalet är nu föremål för en närmare diskussion. Jag skall inte föregripa den — jag vill bara konstatera att enligt min uppfattning är det klart oförmånligt för LKAB. Men har man ingått ett avtal med SJ får man självfallet uppfylla de avtalsenliga förpliktelserna, och vi får ta sikte på att försöka förändra det här för framtiden. Frågan om Viscariagruvan är föremål för beredning i regeringskansliet, och min förhoppning är att vi, om inte annat så med lokaliseringspolitiska medel, skall kunna starta projektet. Men beredning pågår. Över huvud taget kan man alltså fråga: Hur möter man behoven av fler jobb? Jo, det gör man genom att fortsätta det regionalpolitiska arbete som med ökad intensitet har utvecklats under senare år. Jag noterar att inte heller i Norrbotten är det någon brist på regionalpolitiska lån eller regionalpolitiskt stöd för etablering. Det gäller bara — och det är för resten inte bara — att få en atmosfär som gör att företagen engagerar sig i de orter där vi behöver den här kompletterande sysselsättningen. Eivor Marklund säger tvärsäkert att siktet från regeringens sida är inställt på avveckling av gruvrörelsen. Men jag säger nej och åter nej. Vi vill söka finna en sådan form för LKAB:s verksamhet att LKAB har chans att bli lönsamt, och där får man enligt min uppfattning också vara tolerant och inte kräva att det målet skall kunna uppnås inom några få år. Man får alltså acceptera år av förluster i en rörelse av den här karaktären. Sedan vill jag säga till Eivor Marklund: Läs texten när jag uttalar mig och inte bara rubrikerna! Den parlamentariska kommittén, som jag förutsatte skulle tillsättas, borde närmast — när man vet hur LKAB planerar sin verksamhet och vilka framkomstvägar som finns på gruvsidan — få till uppgift att skissera ett långsiktigt utvecklingsprogram in i år 2000 för malmfältskommunerna. Karl-Erik Häll åberopar olika uttalanden. Ja, det är olyckligt om uttalanden föregriper faktiska beslut, och det är olyckligt också om uttalanden som inte är negativa uppfattas på det sättet. Jag är den förste att beklaga om så sker, men den här debatten bör ju kunna klara ut saken. Jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar här. Jag har många gånger haft tillfälle att i debatten om Norrbottens framtid ifrågasätta om den svartmålning som görs också från Norrbottensbänken är det bästa sättet att driva en debatt om Norrbottens framtid. Vidare tog Karl-Erik Häll upp samma frågor som Eivor Marklund och Eva Winther tidigare tagit upp. När det gäller inbjudan till Gällivare, så är jag beredd att acceptera den vid ett senare tillfälle, när det kan vara lämpligt. Jag trorinte att jag behöver någon skyddshjälm för det — jag är beredd att komma ändå. Till Ingvar Svanberg vill jag avslutningsvis säga att jag alltså delar hans uppfattning att all svartmålning är farlig. Vi bör försöka få faktaredovisning och diskutera frågorna i en konstruktiv anda. Det bör också vara så att den här överlevnadsgarantin, som jag eftersträvar att vi skall kunna ge malmfältskommunerna, bidrar till att debatten kan föras i avspända former.

Herr talman! Allt tal om svartmålning är allvarligt för utvecklingen — det tror jag vi är överens om. Nu är det viktigaste att satsa på framtiden. Nils Åsling frågar hur vi har läst intervjun. Jodå, vi har läst innantill så gott vi har kunnat, och där står det: Det står klart att den nuvarande malmbrytningen i malmfälten är olönsam och att den inte heller blir lönsam i framtiden. LKAB är uppe i en förlust av 500 milj.kr. om året. Det var väl detta som Nils Åsling dementerade dagen efter, fast det då stod på en mera undanskymd plats. Svaret, säger Nils Åsling till oss, gäller utvecklingen i malmfälten på kort sikt. Men min fråga gällde i hög grad också hur det skall bli på lång sikt. Och då är det väldigt viktigt att staten tar sitt ansvar för malmfälten. Det var också därför som staten gick in och övertog gruvverksamheten. Nu säger Nils Åsling att staten skall ställa upp, att frågan skall aktualiseras fram till 1985 och att vi skall planera för att få ett mer differentierat näringsliv. Det är viktigt att det sker insatser snabbt och att de avgöranden som väntar i departementet kommer snabbt och blir positiva. Nils Åsling sade att man skall ta sikte på att förändra fraktavtalet och att Viscariaärendet bereds. Jag kommer då att tänka på talesättet att medan gräset växer dör kon. Och det är fara värt att så blir fallet här. Det behövs alltså snabba beslut. Vi är överens om att vi i hela landet måste satsa solidariskt på malmfälten. Jag skulle ändå vilja beröra frågan om malmfrakterna litet närmare, även om vi är överens om att det måste göras någonting. Malmfrakterna håller ju på att bli något av en följetong i riksdagen, och det kommer de att förbli till dess vi har fått någon ordning på dem. Den modell som vi fortfarande har som grund för fraktavtalet var naturligtvis ett mycket bra sätt att föra över pengar från LKAB till staten en gång i tiden när LKAB var privatägt och gick med hög vinst, när man hade så mycket pengar att man inte visste vad de skulle användas till. Men det borde inte vara så att ett inhemskt statligt monopolföretag skall slå undan benen på ett utlandskonkurrerande statligt företag och därmed hota livsmöjligheterna för två stora samhällen. Detta behöver kanske sägas till riksdagsprotokollet, för jag har en känsla av att det finns en del människor som tror att Kiruna och Gällivare är några pyttesmå byar någonstans långt uppe i norr. De vet inte att Kiruna faktiskt är en ort med 26 000 personer i tätorten och 30 000 totalt och att Gällivare har omkring 20 000 personer i tätorten och 25 000 totalt i kommunen. Vad som är speciellt allvarligt med fraktavtalet och som försämrar möjligheterna för LKAB är ju att det gäller i ett läge där vår handelsoch bytesbalans verkligen behöver rättas till och då vi är beroende av att exportera, få in pengar och erövra nya marknader. Det allvarligaste hotet mot LKAB är att det nya avtalet — som man väl till en början trodde skulle bli bra — indexreglerades med 1977 års malmpriser som utgångspunkt. För 1981 räknar man nu med 440 milj.kr. i fraktkostnader, dvs. 40 20 av de totala kostnaderna. Nu har LKAB begärt ett fraktstöd för 1980 på 370 milj.kr., vilket betyder att det överpris som SJ tar ut är ungefär så stort. Jag skulle vilja fråga industriministern: Kommer LKAB att få det stödet? Frakterna är förstås en fråga som vi brukar debattera med kommunikationsministern, men jag är glad att också industriministern känner att detta berör honom, eftersom han är den högste ansvarige för Statsföretag och LKAB. Skillnaden i pris är också mycket anmärkningsvärd. På bandelar där SJ inte har några konkurrenter, dvs. på malmbanan, tar man ut ett pris på 17 öre per tonkilometer, men där det finns andra möjligheter att frakta gods kan man ta 4,6 öre. När kan vi vänta betänkandet från den utredning som nu håller på att göra en samhällsekonomisk bedömning av vad fraktavtalet betyder? Kan industriministern säga någonting om det? Jag ställde en massa frågor, och jag har stor förståelse för att industriministern kanske inte kommer ihåg riktigt alla. Men jag skulle vilja upprepa en som jag tror är oerhört viktig för den framtida utvecklingen i Norrbotten: Är industriministern beredd att förorda en samordning av de prospekteringsinsatser som nu utförs av LKAB, Boliden och SGU var för sig?

Herr talman! Läs texten, säger Nils Åsling som replik till mig sedan han först bedyrat att rubriken till och redigeringen av intervjun med honom inte har täckning. Jag är glad att Eva Winther också tog åt sig av detta och började med citaten ur texten. Jag skall inte fästa mig så mycket vid det närmast oförskämda i att förutsätta att en som har sin förankring bland de oroliga människorna i malmfälten skulle nöja sig med att bara läsa rubriker när det gäller sådant som angår de här bygderna. Jag vill fortsätta där Eva Winther slutade att citera. I fortsättningen står det —- och de orden ligger enligt tidningen i industriministerns mun: Under februari skall LKAB ha klart en företagsekonomisk analys om vilken omfattning malmbrytningen skall ha i framtiden. Då kan jag bedöma i vilken takt avvecklingen skall gå. Nils Åsling talar dessutom i intervjun om att en parlamentarisk kommitté skall analysera och styra avvecklingen i malmfälten, samtidigt som man skall utveckla alternativ sysselsättning — ja visst. Nog har jag läst texten, och jag har litet svårt att se att rubricering och redigering varit så sökta. Men O.K. - Nils Åsling har nu sagt en del efter den chans vi serverade honom att ge ytterligare och mer konkreta och klara besked. Jag skulle vilja lägga på några frågor. Jag tycker i och för sig inte att jag har fått svar på dem jag ställde, men kanske nya, fräscha frågor ger litet mer inspiration. Först och främst: Har Nils Åsling och hans departement innan man talar om detta med avveckling i malmfälten funderat över följderna för de mellansvenska stålorterna? Var skall de ta malm ifrån om det inte finns järnmalmsgruvor i norr? En annan fråga: Enligt vad som framgått av information från statsföretag har LKAB liknande lån utomlands som NCB, kortfristiga sådana. Ser industriministern det som ett bekymmer att ståhejet nu kring gruvorna och deras framtid kan göra stockholmska lyxhotell till resmål och uppehållsplats för nya bankirer från utlandet i väntan på besked från regeringen? Jag tycker att också min fråga om vilket besked regeringen har till människorna i Norrbotten och enkannerligen malmfälten har en långsiktig syftning. Det är som Karl-Erik Häll — jag tror det var han — sade förut, att bristen på satsningar gör att människor flyttar därifrån och att människor inte vågar sig på att flytta dit. Någon har sagt: Att ge upp gruvorna vore att såga av Norrbottens livsnerv, och nog är det så. Skall man inte såga av den livsnerven, skall man i stället försöka ge den nytt blod, handlar det om att satsa på nya saker: att investera, att satsa på forskning, att inte som hittills behandla t.ex. forskningsgruvan med armbågen. Här hoppas man ju komma fram till nya metoder, som bygger på noggrannare förundersökningar, storskalig brytningsteknik och renare malm. Men då är det nödvändigt med satsningar. Vi som arbetar med politik i Norrbotten ser inte alls som vår främsta uppgift — och verkligen inte som någon uppgift som vi vill ha — att svartmåla. Men vi måste ju få besked från dem som makten haver hur vi då skall måla annorlunda. Det är ju regeringen som målar svart. Sedan kan man tolka rubriker och redigeringar i tidningar hur man vill — detta blir ändå resultatet.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka för beskedet om Nils Åslings besök. Uppriktigt sagt tror inte heller jag att det behövs någon hjälm. Jag ser fram emot det tillfälle som då erbjuds att på ett kanske annat sätt än som är möjligt här fördjupa sig i denna problematik. Statsrådet sade att ett statsråd då och då ställs inför kravet att göra uttalanden. Det förstår jag, och det kan nog ibland höra till det värsta som man måste göra. Men nog är det väl så att man som statsråd, liksom fallet är för vanliga riksdagsmän, i någon mån ändå själv avgör när man skall göra uttalanden och hur man skall göra dem. Jag håller gärna med om, att om de uttalanden som man har gjort förvanskas eller medvetet tolkas negativt, trots att de inte är avsedda att vara negativa, är det olyckligt. Jag har verkligen inte försökt att tolka saker och ting negativt, det ligger inte för mig. Jag ser inte att det finns något som helst intresse av att göra detta. Men om det nu är så, att tidningarna har förvanskat vad Nils Åsling har sagt, hoppas jag att de tar rättelse eller åtminstone lyssnar på vad Nils Åsling säger. Här har alltså Nils Åsling blivit felaktigt refererad. Enligt vad som nu sägs, och jag får väl tro på det, har Nils Åsling aldrig sagt att gruvorna inte har någon framtid. Men, Nils Åsling, vad spelar det egentligen för roll vad som har sagts? Olyckan har ju skett. Tidningarna har informerat Norrbottens folk om att Nils Åsling har den här uppfattningen, och det är detta som sprider paniken. Därför menar jag att man måste vara mycket försiktig. Annars kan det bli möjligt att göra sådana här tolkningar. Sedan vill jag bara konstatera att Nils Åsling inte sade ett ord om mitt resonemang i skuggan av den stora satsning som Nils Åsling och uppenbarligen regeringen vill göra — alltså de tio miljarderna. Jag kunde inte vinna något gehör för att man i dag skall anslå nödvändiga pengar. Jag föreslog ett antal miljoner, men det sades inte ett ord om den saken. Inte heller sades det ett ord om att ge LKAB vad LKAB vill ha, nämligen ett officiellt besked om att det är företagets uppgift att vara kommunerna behjälpligt att skapa ny sysselsättning. Det sades inte ett ord om att anslå medel för att möjliggöra detta. Varje gång som vi säger att det är ett slöseri att inte utnyttja LKAB:s goda namn och rykte och företagets kapacitet för detta syfte säger de: Vi ställer gärna upp, men vi har inte något sådant uppdrag, det är inte vårt bord. Ge dem då det uppdraget, Nils Åsling, ge dem chansen att aktivt hjälpa till. Gör den insatsen! Jag tror att det skulle vara rätt värdefullt. Jag vet inte vilken orsaken är, men Nils Åsling har inte heller sagt ett ord om behandlingen av den tidigare anställde chefgeologen. Med anledning av Nils Åslings anförande vill jag också säga att tidningsintervjun var avsedd att ge svar på basis av de här allmänna synpunkterna. Tro nu inte för ett ögonblick att jag förringar industriministerns uppfattning om de här sakerna, men det är ändå rätt angeläget för mig att veta: Är det Nils Åsling som talar i det här sammanhanget eller är det regeringen? Hur det än förhåller sig kommer vi att vara betydligt mer beroende av den samlade regeringens vilja och uppfattning än av enskilda statsråd.
Herr talman! Det kanske var nyttigt med den här debatten. Det har kommit litet andra besked från industriministern nu än vad som framgick av intervjuerna. Mycket prutades ej, men hälften prutades genast, skulle man kanske kunna citera här. Vi är nu överens om att malmbrytningen skall fortsätta under så lång tid framöver som det är möjligt. Man skall försöka hitta nya produkter för LKAB, nya verksamhetsfält. Allt detta kan vi vara överens om. Men varför då gå ut och ge en sådan här intervju? Det är väl litet billigt att skylla alltsammans på en journalist vid en tidning, när detta har förekommit i alla tidningar. Jag struntar i de braskande rubrikerna, som vi väl, herr industriminister, kan vara överens om att vi inte skall fästa oss vid. Men även Eva Winther citerade en passus, där industriministern säger att de här gruvorna aldrig kommer att bli lönsamma. Om vi kan vara överens om att man skall fortsätta så länge det är möjligt, att man skall försöka göra verksamheten så effektiv som möjligt, att man skall ta upp nya brytningar osv., så är väl allt bra. Jag förstår att detta har varit bekymmersamt för industriministern. Han säger i sitt svar — och det är ganska intressant — beträffande anledningen till att den här intervjun kom att se ut som den gjorde: Det har ju under senare tid visat sig att man från olika håll ifrågasätter om inte statliga företag skall gå i konkurs. Snälla industriministern, låt ett så betydelsefullt företag för Norrbotten som LKAB är stanna utanför knivkastningen mellan er och ekonomiministern! Alla har förstått adressen i vad ni sade.

Herr talman! Får jag först beträffande vad Ingvar Svanberg här avslutningsvis sagt framhålla att det inte alls var fråga om någon intern knivkastning. Anledningen till att jag tog upp den här frågan är ju att det inte minst internationellt har väckt ett visst uppseende att man har fört en debatt här om statliga företag och deras möjligheter att gå i konkurs. Låt mig då för att hyfsa den här ekvationen ställa följande fråga till Ingvar Svanberg och Karl-Erik Häll: Delar herrarna Thage Petersons uppfattning — Thage Peterson är ju socialdemokratins näringspolitiske talesman i många sammanhang -—aatt ett statligt företag bör kunna gå i konkurs? Jag skulle vara tacksam för ett svar på det här i dag. Det är nämligen en väldigt central fråga i den här debatten. Får jag sedan till Eva Winther säga att frågan om huruvida LKAB kommer att få fraktstöd kan jag inte uttala mig om i dag. Lika litet vill jag ge mig ini en diskussion om vad en utredning eller en förhandling om ett nytt fraktavtal kan komma att innebära. Det skulle vara mycket att vinna på en samordning av projekteringsinsatserna i Norrbotten, men det finns en rad organisatoriska problem som måste lösas, innan man kan se det hela realiserat. Eivor Marklund tog upp den semantiska frågan om vad jag menar med avveckling. Ja, självfallet inte lönsam verksamhet. Jag har goda förhoppningar om — och det framgår också av vad jag tidigare sagt både här och i den omdiskuterade intervjun — att LKAB med utnyttjande av ny teknik, med rationaliseringsinsatser etc. skall bli lönsamt. Det är väl ingen vettig människa som över huvud taget talar om avveckling i det sammanhanget. Målet måste ju vara att få lönsamhet i gruvrörelsen. Som jag tidigare sagt, skall man självfallet också med tanke på gruvrörelsens alldeles speciella karaktär ha en betydande tolerans — det kan ta ganska många år innan man uppnår detta mål. Karl-Erik Häll säger att man skall vara väldigt försiktig med sina omdömen. Ja, jag har mött problemet många gånger i debatten om Norrbotten. I den första stora debatten, som gällde NJA:s framtid, var det ungefär samma problem. Man skall naturligtvis inte fälla några omdömen, men man måste ändå av debattörerna fordra en respekt för faktaredovisning. Allt skall inte uppfattas som svartmålning. Detsamma gäller för den här frågan. Det gäller att inse att gruvrörelsen på sikt måste bli lönsam, att vi måste få en sådan uppläggning av LKAB:s verksamhet att företaget av egen kraft kan motivera sin existens. Vi kanske i dag skulle kunna få en opinionsyttring av debattörerna om detta. Enligt min mening skall vi försöka skapa förtroende bland malmfältskommunernas invånare för dessa nödvändiga åtgärder genom att utfärda någon form av överlevnadsgaranti. Landets befolkning borde solidariskt kunna säga att den är beredd att ta även de extraordinära kostnader som kan erfordras för att upprätthålla boende och en fungerande arbetsmarknad. Men det märkliga är att ingen av debattörerna tar upp denna fråga, som ändå från norrbottnisk synpunkt är den centrala kärnfrågan. Har ni i Norrbotten alldeles förlorat visionerna när det gäller framtidsfrågorna? Jag känner inte tillräckligt väl till ftrågan om anställningsförhållandena för LKAB:s chefgeolog för att kunna ge omdömen om denna. Till sist: Karl-Erik Häll frågade om jag talade å egna eller å regeringens vägnar. Som bekant är regeln sådan att jag här svarar å regeringens vägnar. Det trodde jag Karl-Erik Häll var införstådd med.

Herr talman! Det är ganska olyckligt att LKAB har kommit med i den nu aktuella konkursdiskussionen. Vi är naturligtvis alla överens om att vi behöver ha en lönsam produktion. Vi kan inte hålla på att producera saker som inte går att sälja eller ha en produktion som inte går runt. Men en neddragning av gruvbrytningen i malmfälten måste — den dag då malmen inte är ekonomiskt brytvärd — kompenseras med andra arbetstillfällen. Jag tror visserligen att den tidpunkten ligger långt fram, men för att vi innan den dagen kommer skall ha hunnit skapa andra jobb måste vi börja nu. Jag är glad över att industriministern håller med om att samordnade prospekteringsinsatser skulle vara en vinst. Nu flygmäter och borrar både LKAB och SGU. SGU flyttades ju till Luleå för att komma närmare de stora malmtillgångarna. LKAB:s prospekteringsverksamhet hade tidigare ungefär 22 anställda i malmfälten och ungefär 20 i Stockholm. Nu har LKAB:s prospekteringsverksamhet totalt 94 anställda. Fortfarande finns det bara 22 anställda i malmfälten. Merparten finns i Stockholm och på andra håll i landet. Detta är mycket anmärkningsvärt, då det just är prospekteringsinsatserna i Norrbotten som är så viktiga. F. n. verkar det som om SGU och LKAB konkurrerar med varandra och hindrar varandra, till förfång för de jobb vi behöver här uppe. Det är alltså nödvändigt att vi snabbt får till stånd en samordning när det gäller prospekteringsverksamheten. Jag har, industriministern, en känsla av att vi, vad vi än talar om, vill ha snabba insatser. Jag vill verkligen till departementet skicka med industriministern att det är viktigt med snara insatser. Det gäller speciellt åtgärder beträffande Viscaria. Skulle vi på detta område snabbt få ett positivt beslut, skulle det ha en psykologisk effekt. Människorna skulle kunna konstatera att det ändå händer någonting positivt. Det skulle också vara ett uttryck för regeringens vilja att stötta Norrbotten och göra de insatser som behövs för att skapa nya jobb. Jag vill för min del avsluta den här debatten med att säga att jag inte tror att malmfältens framtid kan vara enbart järnmalm. Men därför får man väl inte gå ut med domedagsprofetior, utan då krävs det insatser av olika slag. Vi måste komma fram till en lämplig nivå på brytningen. Det är ändå så att Malmbergsmalmen är väldigt viktig för SSAB. Vi måste satsa på att få fram fler brytvärda industrimineral, och där har vi då först viscaria. Men jag tror att även en annan åtgärd som vi också har talat om i kammaren är viktig, och det är att vissa delar av LKAB:s huvudkontor bör flytta till malmfälten, för att vara närmare problematiken där uppe och att verkstadsindustrin måste vidareutvecklas och fortsätta att frigöra sig från LKAB. Jag tror också att Kiruna geofysiska institut och Esrange kan bli utgångspunkter för ny verksamhet. — Det är viktigt för oss att få ett mer differentierat näringsliv. Det är givet att de eventuella oljeoch gasfyndigheterna på den norska sidan kan bli väldigt intressanta på sikt. Härvidlag gäller det för oss att inte försumma några tillfällen, och Norges statsminister är ju också inställd på ett samarbete kring dessa fyndigheter. Jag tror att det för hela Nordkalotten är nödvändigt att vi förbättrar samarbetet på Kalotten. Hoppfull håg och fantasi betyder ibland lika mycket som pengar. Jag tror att vi behöver ha båda delarna nu, när vi skall försöka lösa problemen och rädda malmfältens framtid. Jag tycker i alla fall att jag har nått syftet med min fråga till industriministern: att få ett klart besked om att regeringen tar sitt ansvar för jobben i malmfälten. Det är viktigt för malmfältsborna att ha fått det beskedet.

Herr talman! Nu börjar diskussionen bli riktigt knepig. Industriministern ifrågasätter Norrbottenpolitikernas förmåga till visioner, samtidigt som han -— litet hjälplöst tycker jag nog— värjer sig med att hans tal om avveckling är en semantisk fråga! Industriministern säger — och han har inte på något sätt dementerat det citatet — att han kan tänka sig en parlamentarisk kommitté för att arbeta fram alternativa sysselsättningar. Alternativ till vad? Till gruvnäringen, väl? Åtminstone uppfattar varenda vettig människa i gruvsamhällena det så — och det var ju vettiga människor Nils Åsling efterlyste här. Vi har, tycker jag faktiskt, i den här debatten verkligen angett handfasta visioner. Själv har jag nämnt förädlingsaspekterna, hur man skall ta vara på apatiten, vad man skall göra med de rika jordartsmetallerna. Jag har också knutit an till den vision av ett smältverk som först presenterades av den chefgeolog som nu har fått silkessnöret — han fick det väl på grund av sina visioner, antagligen. Eva Winthers belåtenhet med svaret har jag litet svårt för att dela. I övrigt tycker jag att den här debatten har varit bra ur norrbottnisk malmfältssynpunkt. Men nog har jag svårt att se att vi har fått några speciellt klara besked om vad som skall hända där. Är det Nils Åsling som står för visionerna, så må alla milda makter bevara oss för de visionerna!

Herr talman! Ingen skulle vara gladare än jag om vi kunde vara överens om att ingen vettig människa fortsättningsvis skall tala om nedläggning av gruvindustrin. Om alla är överens om det tror jag att det blir slut med det talet. Hela Norrbotten har i dag den uppfattningen att ingen vettig människa talar om en nedläggning av gruvindustrin, men Nils Åsling har ju gjort det — det har stått i tidningarna. Det är den bild som kommer att vara på näthinnan. Jag anser att vi inte skall tala om det, för det är orealistiskt ur alla synpunkter att tala om en nedläggning av gruvindustrin. Jag vill också säga att jag har en väldig respekt för redovisning av fakta. Det är därför jag menar att jag har rätt att säga att det trots alla besvärligheter är ganska nära till att företaget kunde visa åtminstone att det går runt. Men med dessa tunga fraktkostnader och en rad andra besvärliga faktorer är situationen den här. Nu låter det som om vi inte kunde se fram emot någon förändrad fraktbild. Jag förstår inte det. Det beror kanske på bristande fattningsförmåga. Men jag har sagt en gång förut: Här är alla ense om att malmfrakterna håller på att ta knäcken på företaget LKAB. Man är i stort sett överens om att det är orimliga fraktkostnader, och om detta får blomma ut fullt kan det bli den faktor som knäcker förutsättningarna för malmgruvorna. Den dagen har SJ inte någon malm att frakta. Då förstår jag inte vem som skulle tjäna på en sådan utveckling. Finns det då ingen kraft i detta samhälle som kan gripa in? Måste alla huka sig bakom det avtal som en gång har skrivits? Jag har sagt att jaginte skall betygsätta företagsledare som skriver på sitt företags dödsdom i form av fraktavtal och andra papper. Men nog måste det finnas någon som kan gripa in och säga: Någon ordning får det lov att vara! Får jag sedan konstatera att det inte heller i andra omgången sades någonting om de 25 miljonerna — låt mig kalla dem så för enkelhetens skull. Jag trodde faktiskt att det fanns gehör för att i dag visa intresse för dessa medel. Det sades heller ingenting om att man möjligen skulle kunna ge företaget LKAB och dess lokalförvaltning en legitim rätt att gå in och hjälpa till att skapa sysselsättning. Varför inte säga det? Jag efterlyser besked och medel för att genomföra detta. Jag har fattat det hela så här: regeringen har talat här, och den står bakom de 10 miljarderna. Jag vill då gärna säga att jag hoppas slippa gå ifrån den debatten utan att få ett besked av Nils Åsling: Finns det något reellt intresse av att vidta de åtgärder som jag här har efterlyst eller finns det inte det? Blir det inget svar på den frågan kommer jag och andra förmodligen att leva kvar i uppfattingen att all visad välvilja, allt resonemang om de stora satsningarna och allt övrigt snack egentligen inte är någonting annat än resonemang. Man vill uppenba:ligen inte nu sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att återställa framtidstron i de här kommunerna. Då får man ta konsekvenserna av de informationer som massmedia i brist på andra kanaler uppenbarligen lämnat malmfältsborna. Då kommer alltså utvecklingen att gå i negativ riktning, och då får man kalla det vad man vill. Det är djupt beklagligt att man från regeringens sida inte kan ge sådana besked att det i varje fall blir litet olja på de här vågorna.
Herr talman! Industriministern har tydligen kommit i ett väldigt trångmål här. I stället för att svara på frågor — det är han som har interpellerats i det här sammanhanget — vänder han sig till oss och säger: Vad svarar ni på de och de frågorna? Jag skall inte åta mig att svara på frågan vad andra människor har sagt. Låt mig säga så här för att vara mycket välvillig mot industriministern: Är det så att industriministern vill ha svar på hur mitt parti och jag ställer oss till en viss ekonomisk fråga, redovisa då alla fakta i målet inför riksdagen och be om ett beslut. Då skall industriministern få svar på hur vi ställer oss till detta. Hypotetiska frågor, t.ex. hur vi skulle ställa oss om månen ramlade ned på Sergels torg, svarar jag inte på: Sedan sade industriministern: Det fattas tydligen visioner hos de norrbottniska riksdagsmännen. Hur ställer ni er till det här — att vi måste jobba för att få fram 10 miljarder till Norrbotten? Men behöver vi svara på den frågan? Börja, herr industriminister, med att förverkliga förslagen i några av de motioner som vi har väckt från socialdemokratiskt håll för att förbättra förhållandena i Norrbotten! Vi säger, utan att behöva gå ut och diskutera det särskilt, utan att göra något hjältemod av det: Vi är beredda att verka för att den här regionen skall leva och utvecklas, och vi är skyldiga att se till att det kommer verksamhet dit. Får det vara svar nog på den frågan?
Herr talman! Får jag slutföra den här debatten med några synpunkter. Både Eva Winther och Eivor Marklund tog upp frågan om alternativa sysselsättningstillfällen. Eivor Marklund ställde dessutom den litet provokativa frågan om inte detta att jag nu förordar att man skall starta arbetet för att skaffa alternativ sysselsättning, bygga verkstadsindustrier etc., tyder på att jag ändå menar att man skall avveckla gruvrörelsen. Nej, det gör det väl inte. Men vi ser ju redan i dag att det är svårt att upprätthålla sysselsättningsnivån i gruvindustrin. Dessutom är det så att den rationaliseringsverksamhet och den nya teknik som kan väntas fortlöpande bli introducerade i gruvindustri, och som är nödvändiga för att skapa konkurrenskraft, sannolikt medför minskat behov av sysselsättning i gruvorna. Enligt min mening måste detta kompenseras med annan sysselsättning på orten, eftersom jag anser det så väsentligt att malmfältskommunerna kan leva vidare och utvecklas. Jag skulle vilja påstå att vi är ganska överens om att detta är en angelägen uppgift. Jag vill understryka vad Eva Winther sade — att diskussionen måste börja nu. I bl.a. den omdiskuterade intervjun hade jag också velat starta diskussionen om hur det skall se ut på 1990-talet i malmfältskommunerna. Man måste ha det perspektivet när man talar om problem av sådana här dimensioner. Det var också i det sammanhanget som jag angav en resursram som tänkbar — för att illustrera vad vi rör oss med för värden när vi nu måste förbereda opinionen bland svenska folket för en känsla av solidaritet inför de problem som ändå malmfältskommunerna har. Får jag sedan säga några ord till Karl-Erik Häll. Att förenkla frågeställningen som han gör och säga att det inte skall bli någon nedläggning av gruvindustrin, det tycker jag verkligen är att missbruka den här debatten, som ändå har kommit att bli ganska positiv till sin grundton. Man måste ha klart för sig att icke lönsam gruvindustri måste avvecklas. Men när det gäller gruvindustri får man ha större tolerans i fråga om tiden. Man kan tolerera år av bristande lönsamhet helt enkelt därför att den här branschen arbetar under så speciella förhållanden. Målsättningen måste emellertid ändå vara att den svenska gruvnäringen skall vara konkurrenskraftig och alltså kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser. Annars hamnar vi ju i en orimlig situation. Karl-Erik Häll efterlyser ett ställningstagande till fraktsatser. Jag sade att man har gått in i ett förhandlingsskede, och jag vill inte föregripa det. Han har också efterlyst besked om vissa delanslag till olika ändamål. Vi har en budgetproposition framför oss, och vi har andra propositioner, som kommer att ge svar på den frågan; den får väl behandlas på vanligt sätt. Får jag sedan till Ingvar Svanberg säga — och det gäller även Karl-Erik Häll — att jag tog mig friheten att ställa en fråga, eftersom den var av principiell betydelse även för LKAB. Jag fick inget svar på frågan — om de delar Thage Petersons uppfattning att statliga företag skall kunna gå i konkurs. Det är en oerhört viktig och central fråga också i hanteringen av LKAB:s problem. Om socialdemokratin har den allmänt principiella uppfattningen, då är det oroande besked för de anställda och ledningen i LKAB. Det måste, tycker jag, vara rimligt att Ingvar Svanberg här kan ge ett principiellt besked i den frågan.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå om vad jag anser vill jag säga följande: Visst skall diskussionen om framtidsvägar starta nu. Den diskussionen har dock i och för sig pågått länge inom malmfälten, men det kan kanske behöva väckas på centralt håll också. Det är viktigt att man här i Stockholm får klart för sig att det nu är dags att sätta in åtgärder. Det är också viktigt att snabbt satsa på de projekt som bara väntar på besked från regeringskansliet för att kunna sättas i gång.
Herr talman! Bara helt kort. Det som industriministern avslutningsvis sade skall jag tydligen uppfatta så, att beträffande eventuella insatser i malmfälten i form av pengar och övriga resurser, liksom när det gäller om LKAB på ett mer öppet och aktivt sätt skall ta sig an de frågor vi nu har diskuterat, får vi besked i budgetpropositionen. Jag brukar läsa den ganska noggrant, men jag skall med ännu större intresse än vanligt läsa budgetpropositionens industriavsnitt när det kommer. Det är möjligt att jag har förenklat debatten på något sätt. Det kan man däremot inte beskylla Nils Åsling för att ha gjort. I varje fall har debatten inte blivit klarare och enklare under debattens gång. Jag tycker tvärtom att den har blivit betydligt snårigare. I ena fallet är det industriminister Åslings uppfattning vi har fått höra, i andra fall är det någonting annat. Jag skall inte förlänga debatten — jag vill bara önska industriministern en, om det är möjligt, trevlig och fridsam jul. Sedan träffas vi förhoppningsvis i Gällivare efter jul.
Herr talman! Jag vill också i slutet av diskussionen i en sista replik klargöra att vi för vpk:s del självfallet inte har något alls emot det som Nils Åsling talar om när det gäller alternativ sysselsättning till gruvnäringen i de här samhällena. Alternativ sysselsättning har både jag och andra vpk:are vid åtskilliga tillfällen talat för i den här kammaren. Men jag och också andra uppfattade talet om alternativ sysselsättning i den nu sönderdiskuterade TT-intervjun så, att man från regeringens sida inte avser att längre satsa på basnäringen i denna del av landet, något som vi menar är absolut nödvändigt att göra för att de övriga satsningarna skall få någon som helst effekt. Även i den frågan förutsätter jag att det i sinom tid föreläggs riksdagen ett regeringsförslag. Då, Nils Åsling, får vi tillfälle att testa solidariteten i den här kammaren. Vi får hoppas att det inte då går lika galet som när det gällde mediumvalsverket i Luleå.

Herr talman! Frågan om injektion av naturmedel har varit en segsliten fråga i många år. Det är främst THX-preparatet som diskuterats, men också Iscador, ett mistelpreparat, har varit under debatt. Sverige har en strängare läkemedelslagstiftning än de flesta andra länder. För att ett medel skall registreras fordras att det vetenskapligt blivit erkänt, att det undergått klinisk prövning samt att det befunnits verksamt mot de sjukdomar som uppgetts. Först då kan det godkännas av socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Någon sådan prövning har de s.k. naturmedlen inte undergått. De som producerat dem har aldrig försökt att få dem registrerade. De vet att de inte kan uppvisa några påtagliga resultat, att preparaten ej är verkningsfulla. Och därför har de heller inte kunnat anmäla dem till socialstyrelsens läkemedelsavdelning för att få dem godkända. Den medicinska sidan är således klar. Naturpreparaten saknar — såvitt framgått av kända fakta — någon verkningsfull del, vilket med all tydlighet framgår av den s.k. THX-utredningen, som fastslog att THX ej hade något bevisbart värde. Men medicinska fakta är en sak. Vad människor tycker är en annan. Det finns i vårt land många människor som tror på naturmedlen, antingen de kallas THX, Iscador eller något annat. Det är människornas krav på att naturmedel skall få användas även vid injektion som gett utslag i det förslag som socialutskottet framlagt för riksdagen. Det är emellertid inte detsamma att ta en tablett genom munnen som att injicera ett medel i kroppen. Det senare användningssättet är betydligt mer riskfyllt och får under inga omständigheter nonchaleras. Vi vet inte hur många människor som har drabbats av biverkningar av sådana injektioner. Men vi kan utgå från att det är åtskilliga fall som aldrig blivit kända. Man har helt enkelt inte velat tala om det rätta förhållandet. Men vi kan lämna biverkningar och det faktum att preparaten inte är verkningsfulla därhän. Tydligt är att det finns människor som tror på preparaten, som vägrar att låta undersöka sig av läkare och som säger sig inte kunna leva utan att ha fått sina sprutor. Utskottet har även denna gång varit enigt i sitt ställningstagande beträffande naturmedlen. Varje gång under årens lopp som vi har haft att ta ställning till naturpreparaten har vi kunnat uppvisa samma enighet. Det är en styrka. I den proposition som statsrådet lämnat till riksdagen sägs att hon delar THX-utredningens uppfattning att de humanitära aspekterna måste beaktas. Det är också utskottets mening. Vi kan instämma i hennes synpunkter att det är ”förståeligt att en människa som lider av en obotlig sjukdom som en sista utväg ställer sitt hopp till ett naturmedel som hon tror kan ge bot och lindring”.

Spekulationer i människors godtrogenhet får inte ske. Tyvärr är jag rädd för att jag i det fallet talar för döva öron. Utskottet noterar att om vi skall kunna upprätthålla de grundläggande principer på vilka läkemedelslagstiftningen bygger så måste tungt vägande skäl föreligga om dessa skall ändras. Utskottet konstaterar också att varken THX-utredningen, som är grundvalen för propositionen, eller propositionsförfattaren syftar till en särlagstiftning för THX. Detta är också helt i linje med vad utskottet tidigare uttalat i frågan, senast vid 1976 års riksdag. Därav följer att socialutskottet inte kan gå in på en medicinsk bedömning av ett visst preparat och därför inte har kunnat tillstyrka Gunnar Biörcks i Värmdö motion, som går ut på att tillåta dr Sandberg att ge injektioner vid sin klinik i Aneby så länge han är verksam där. Genom ett sådant förfarande skulle man enligt motionären lösa THX-frågan för alltid, i och med att man ger dr Sandberg tillståndet. När han slutar skulle det bli definitivt stopp för användning av preparatet. Man skulle med ett sådant personligt tillstånd stoppa de utländska preparaten. Jag känner ej till någon som helst motsvarighet inom svensk lagstiftning. Lagar måste stiftas lika för alla. Gör man undantag är man ute på farliga vägar. Och man löser inte den här frågan med någon särlagstiftning. Men det är humanitärt, kanske någon säger. Men hur blir det den dag då dr Sandberg slutar? Då försvinner ju enligt Gunnar Biörcks motion preparatet från marknaden. Det är enligt min mening en betydligt sämre väg än den som utskottet föreslår. Den skulle bara innebära en galgenfrist på några år. Utskottet anser att det nuvarande tillståndet är otillfredsställande. Injektionspreparat används i stor utsträckning utan någon närmare kontroll. De försök som först utredningen och senare sjukvårdsministern har gjort att lösa frågan, så att grundläggande säkerhetskrav uppställs för patienter som underkastar sig injektion, instämmer vi i. Men med hänsyn till svårigheterna att överblicka konsekvenserna av en sådan lagstiftning är vi inte beredda att göra lagen permanent. Utskottet föreslår därför, med yrkande om bifall till ett förslag av Marianne Stålberg m.fl., att lagen begränsas till fem år. En utvärdering får sedan bestämma om den skall vara gällande i framtiden. Olika meningar finns beträffande sättet att tillverka preparaten. Expertis och läkemedelskontrollen anser att injiceringsmedel skall vara sterila. Men mot dessa starka skäl för steril produktion finns det de som hävdar att preparaten förstörs om man skall tillverka dem sterilt. Utskottet har, trots vissa betänkligheter, nöjt sig med kravet att de bara skall framställas under aseptiska former. Våra minimikrav är att kärl och instrument skall vara sterila. Vidare måste lokalernas inredning och ventilation uppfylla krav på aseptisk tillverkning. Preparaten måste också förses med tillverkningsdatum, satsmärkning, förvaringsföreskrifter och sista förbrukningsdag. Utskottet vill starkt understryka att det måste ställa särskilda krav på tillsynen. Några professorer — specialister på området — har tillställt riksdagens talman ett brev, vari de hemställer att han skall återremittera ärendet. De kräver sterila preparat vid injicering. Det är en allvarlig fråga, och utskottet är som jag sagt medvetet om problemen. Vi har ingalunda nonchalerat den risken. Marianne Stålberg m.fl. har yrkat detta i sin motion, och utskottet har ingående diskuterat frågan. För att nå enighet inom utskottet har vi valt att följa propositionen och inte ställa högre minimikrav än att tillverkningen måste vara aseptisk. Det har gällt att söka nå en lösning i utskottet, som på väsentliga punkter stramat upp propositionen, och då har vi på detta område inte nått ända fram, som det numera heter på kanslihusspråk. Det hade varit värdefullt om professorerna kommit till utskottet och sagt det som de framfört till talmannen. Då hade det kanske funnits möjlighet till framgång. Det skulle inte ha skadat om protesten från professorerna hade kommit redan då propositionen förelåg. Nu bedömer jag situationen för deras protestskrivelse som utsiktslös. Injektionsmedel måste enligt utskottets mening omfattas av helt andra krav än naturmedel som inmundigas. Innan injektionsmedlen förbrukas måste de ha varit granskade och befunnits lämpliga för injektion. Socialstyrelsen måste godkänna överlåtelsen till förbrukare. Ansvaret för att de ej är skadliga ligger hos tillverkaren eller, om det är medel som tillverkas i något annat land, hos importören. Utskottet har också tagit upp distributionsfrågan med anledning av Marianne Stålbergs motion, i vilken hemställs att Apoteksbolaget skall svara för distributionen. Om samhället accepterar att medel för injektion får tillverkas och försäljas utan att de undergått samma noggranna kontroll som krävs för läkemedel, så är det rimligt att samhället också ställer resurser för distribution till förfogande, så att distributionen kan ske på ett så riskfritt sätt som möjligt. Apoteksbolaget har i dag ett snabbt och effektivt distributionssystem för läkemedel. Utskottet har haft överläggningar med Apoteksbolaget, och bolaget har därvid förklarat sig villigt att sköta distributionen av naturmedel som skall injiceras. Genom att utnyttja den kvalificerade personal som finns på apoteken och bolagets resurser i övrigt kan man skapa garantier för att de medel det gäller inte infekteras efter tillverkningen eller importen och att personalen uppmärksammar defekter i försändelser och kan oskadliggöra oanvändbart preparat. Om utskottsförslaget vinner riksdagens bifall blir alltså Apoteksbolaget naturmedlens distributör, och medlen får endast utlämnas efter läkarrekvisition. Enligt kvacksalverilagen är det förbjudet för andra än läkare att mot ersättning behandla vissa sjukdomar såsom cancer, diabetes m.fl., och inte heller är det tillåtet att behandla barn under åtta år. Propositionen har här velat uppmjuka bestämmelserna, så att andra än läkare — efter medgivande från socialstyrelsen — skulle få rätt att använda naturmedel för injektion. Detta har utskottet inte kunnat gå med på. Injicering är alltid förenad med en viss risk. Bl. a. kan en anafylaktisk chock inträda, vilket kräver snabba motåtgärder av medicinskt utbildad personal. Risken är stor för att injektion sker på olämpligt ställe på kroppen. Detta talar med styrka för att beslut om injektion måste fattas av läkare. Självfallet kan själva injektionen utföras av utbildade sjuksköterskor. Anita Bråkenhielms motion om särskilt skydd för barn under 15 år tillstyrks av utskottet. Utskottet har således enhälligt avstyrkt propositionen i denna del — ja, vi är eniga om de ändringar som gjorts också i övrigt. Kritiken har varit stark just på den här punkten, och den har nu genom utskottets ställningstagande blivit I den mån vi inte funnit skäl för ändringar har vi godtagit propositionen. Vi vill särskilt trycka på att ändringen i lagen är humanitärt betingad. Vi har gått med på detta för att bereda dem som tror på naturmedlen möjlighet att få dessa. Men samtidigt vill vi understryka hur viktigt det är att de människor det gäller kommer under läkarbehandling. Samhället är inte försvarat med att bara låta dem behandlas med naturmedel. De måste också upplysas av läkare om de behandlingar som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet finns att tillgå. De som skriver ut naturmedel skall upplysa patienten om att naturmedlet inte har någon bevisbar medicinsk verkan och att risk för biverkningar finns vid injicering. Utskottet förutsätter att en läkare inte tar initiativ till behandling med medel som inte visats ha någon verkan. Inte heller kan en läkare tvingas till att använda naturmedel. En av förutsättningarna till varför utskottet tillstyrkt en särskild lagstiftning ominjektion av naturmedel är att det skall bli möjligt för samhället att få en bättre information till dem som använder naturmedel om de biverkningar som kan uppstå vid injektioner. Det är därför av stor betydelse att läkare som använder sådana medel noggrant rapporterar om upptäckta biverkningar. Herr talman! Det är en segsliten fråga som nu mänskligt att döma står inför sin lösning. Visserligen finns det en del som blir missnöjda med utskottets förslag. Men vi har gått så långt som det har varit möjligt. Motioner kan skrivas även i fortsättningen, men jag har på känn, att om riksdagen nu beslutar enligt utskottets förslag, blir det inte så lätt att komma mycket längre. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I Sverige råder det förbud mot injektion av ämnen som inte är läkemedel, och för att få ett ämne registrerat som läkemedel måste det vara visat att ämnet i fråga har någon positiv effekt vid behandling av sjukdomar och att ämnets negativa biverkningar står i rimlig proportion till de dokumenterade effekterna. Läkemedel är underställda viss kontroll beträffande tillverkning och hantering, och läkare som ordinerar läkemedel är underställda lagar och förordningar som fastställts för att skydda patienterna mot felbehandling och slarv som kan medföra hälsorisker. Vid sidan av den officiella sjukvården och medicinen har det alltid funnits en folkmedicin eller andra ”alternativa” mediciner av skiftande slag. Dessa slags mediciner har lockat många människor därför att många sjukdomar och sjukdomssymtom inte gått att bota och människor har sökt alla möjligheter till lindring och tillfrisknande. Den i Sverige mest kända och mest omfattande ”alternativa” behandlingen är den behandling som sker med THX-injektioner och som i ungefär 30 år erbjudits vid Elis Sandbergs klinik i Aneby. Denna verksamhet är mycket omfattande. Miljontals injektioner har getts under åren, tiotusentals människor har sökt sig till kliniken, och tillströmningen är fortfarande mycket stor. Verksamheten är olaglig och är ett brott mot både kvacksalverilagen och läkemedelsförordningen. Trots att Sandberg flera gånger dömts för sin verksamhet fortsätter han med den. Vid medicinska undersökningar har man inte kunnat visa att THX har någon som helst positiv medicinsk effekt, men man har heller inte kunnat påvisa allvarligare biverkningar, trots de primitiva framställningsmetoderna och de enkla lokalerna utan egentligen acceptabla hygieniska förhållanden. Det har med rätta ansetts vara mycket otillfredsställande att denna olagliga verksamhet kunnat fortgå, samtidigt som det från flera håll rests krav på att den skulle legaliseras. THX-utredningen, som tillsattes för att ur medicinsk, juridisk och humanitär synvinkel granska frågan, har föreslagit att injektion av naturmedel, inkl. THX, skall kunna ges av läkare efter särskilt tillstånd från socialstyrelsen — detta av rent humanitära skäl. Några medicinska skäl för det har utredningen inte funnit. Utredningen har klart redovisat sina skäl till förslaget om lagändring och har också redovisat de möjliga riskerna med förslaget: 1. Missbruk av injektionsrätt genom kommersialisering och ekonomiskt utnyttjande av människor i en svår situation. 2. Risken att människor inte skulle söka den ”vanliga” sjukvårdens hjälp, då sådan erbjuds, utan i stället helt förlitar sig på t.ex. THX. Utredningen har i sitt förslag också tagit upp andra naturmedel som i dag injiceras och betonar vikten av att sådan verksamhet underställs anständig kontroll. Vpk har deltagit i utredningen, och vi delar i stort utredningens uppfattning och ansluter oss till dess förslag. Även bland registrerade läkemedel finns många preparat som helt saknar medicinsk effekt — det har inte minst visats under de senaste dagarna — utöver dens.k. placeboeffekten och som i dag saluförs trots att de många gånger ger allvarliga bieffekter. Jämfört med många av dessa förväntas naturmedel ha få eller inga biverkningar av betydelse. Många av naturmedlen är också prövade under lång tid, vilket gjort det möjligt att upptäcka även sena bieffekter. Genom att binda injektionsrätten till läkare, precis som vid injektion av läkemedel, kan behandlingen underställas medicinsk kontroll. Läkaren ansvarar för sin patient och för att patienten erbjuds en adekvat behandling i stället för eller parallellt med t.ex. THX-injektioner. Eventuella biverkningar kan uppmärksammas och rapporteras, och det kan också snabbt leda till att behandlingen avbryts. Detta tycker vi är en förutsättning för att man skall gå med på användningen av THX. ; Vänsterpartiet kommunisterna tror att en öppnare syn från samhällets sida på alternativa behandlingsformer i allmänhet kan avdramatisera dessa och motverka det hemlighetsmakeri som nu förekommer. Samtidigt kan lidande människor slippa delta i något som är kriminellt och kanske också skuldbelagt men som ändå upplevs som ”den sista chansen”. Genom att sådan verksamhet också ställs under samhällets kontroll kan eventuella positiva effekter bli kända och föremål för ingående forskning och utveckling. I regeringens proposition föreslås också att andra än legitimerade läkare skall få ge injektioner av naturmedel. Detta är en försvagning, menar vi, av utredningens ursprungliga förslag. Om detta genomförs, mister man ju fler av de kontrollmöjligheter som läkarkontakten skulle innebära, och dessutom finns det en uppenbar risk för att flera s.k. sprutkliniker uppstår, där den enda behandlingen utgörs av det aktuella preparatet. Vi anser också att propositionens förslag om allmänna rättigheter för läkare att ge naturmedel i injektionsform är en försvagning av det ursprungliga utredningsförslaget, där man krävde tidsbegränsade personliga tillstånd, som skulle kunna omprövas efter viss tid, för att förhindra att läkare ägnade sig för mycket åt THX-verksamhet och kommersialiserade sin verksamhet. Vpk har föreslagit i motion nr 11 att det ursprungliga utredningsförslaget också i de här delarna läggs till grund för det nya lagförslaget. När utskottet har behandlat bl.a. vpk-motionen och THX-frågan har vpk-motionen nr 11 till en viss del tillstyrkts. Och det är ju bra. Det gäller frågan om vem som skall kunna fatta beslut om injektion av naturläkemedel. Utskottet delar vpk:s uppfattning, att bara läkare skall kunna fatta detta beslut. Men, herr talman, det räcker inte. För att förhindra att s.k. sprutdoktorer med ”sprutkliniker” uppkommer måste man införa tillståndskrav för läkare som vill injicera naturmedel — alltså för varje läkare som vill göra det — för att få en kontroll på den här verksamheten. Det är också, tycker vänsterpartiet kommunisterna, viktigt att tidsbegränsa tillståndet, precis så som THX-utredningen föreslog. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen nr 11 i berörda delar.

Herr talman! När jag för fyra år sedan talade här i kammaren i en THX-debatt använde jag 25 minuter för att försöka reda ut vad man vid den tidpunkten kunde säga om THX. Jag skall fatta mig kortare i dag. När jag fick proposition 1980/81:5 om ändring i läkemedelsförordningen i min hand var min första reaktion att motionera om avslag.

Sådana tillstånd finns men de är inte vanliga. Forskning, som bl.a. pågår i Förenta staterna, Frankrike och Israel, har lett till framställning av väsentligt renare och bättre definierade thymuspreparationer än THX, däribland polypeptiderna thymosin och thymopoetin. De biologiska effekterna av dessa är emellertid icke entydiga, och utvärderingen förefaller bl.a. därför komplicerad. Starka skäl talar emellertid för att framtida kliniska studier över thymuspreparat inte bör göras med THX utan i stället med sådana, senare utvecklade preparat, som fyller sedvanliga framställningskrav och som kan definieras innehållsmässigt.” Under de fyra år som förflutit sedan detta yttrades har den internationella thymusforskningen raskt breddats och även fullföljts på djupet. Man har nu identifierat ett antal olika ämnen i thymus och kunnat renframställa, och i vissa fall även syntetisera, dem och man har därigenom kunnat studera definierade substansers biologiska verkningar på djur och människor — bl.a. vid s.k. autoimmuna sjukdomar och cancer. Biologiska effekter på immunsystemet har därvid klart påvisats, medan skadliga bieffekter knappast iakttagits. I vilken utsträckning de ifrågavarande substanserna kan medföra bot vid dessa allvarliga sjukdomstillstånd är f. n. icke möjligt att bedöma, men en i varje fall temporär bättring har iakttagits i åtskilliga fall, och den kliniska prövningen fortgår på bred front. Detta är helt enkelt den vanliga gången, när man prövar nya läkemedel, vare sig de härstammar ur kroppens egna vävnader och substanser eller framställes ur annat biologiskt material eller är rena kemiska produkter.

Göran Karlsson nämnde inte att detta var min motivering. Jag ansåg, och jag anser fortfarande, även efter socialutskottets betänkande, att detta skulle vara mindre omstörtande än den lagstiftning man nu vill införa, för Sandberg har ju i tio års tid fortsatt sin verksamhet trots högsta domstolens dom, och åklagaren har beslutat att ägna sig åt mera trängande uppgifter än att åtala Sandberg för hans förehavanden. Den lagstiftning, som socialutskottet nu rekommenderar, kommer — såvitt jag förstår — att mera definitivt kriminalisera Sandbergs verksamhet, för såvitt denne halsstarrige man gör allvar av sin avsikt att gå på i ullstrumporna precis som tidigare, samtidigt som man öppnar dörren på vid gavel för allsköns kommersiella humbugspreparat från när och fjärran. Nu är det ingen hjärtesak för mig att vidhålla mitt motionsyrkande — det utgjorde endast ett försök att skapa en provisorisk juridisk täckning för ett sedan länge existerande tillstånd, som alla blundande har godtagit, i avvaktan på att thymusextraktens plats i farmakologin skulle bli bättre definierad. Men när inte ens någon av socialutskottets smålänningar eller östgötar varkunnat sig över Sandberg — vem är då jag att allena försvara honom? Då återstår i så fall för mig endast att biträda yrkandet i Jörgen Ullenhags motion 1980/81:7 om avslag på propositionen, eftersom detta yrkande är det som utskottet tagit upp — och avstyrkt — i sin punkt 1. Alltsedan Urban Hjärne för 300 år sedan såg till att det blev slut på oseden att bränna häxor i Sverige har den svenska läkarkåren försökt bekämpa övertro, vidskepelse och kvacksalveri. Det har varit läkarna som gått i spetsen när det gällt att hävda ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som rättesnöre i sjukvården för att så långt som möjligt garantera den svenska befolkningen en saklig och hederlig behandling och hålla gränsen klar mot skrock och lurendrejeri. Det är för mig ofattbart hur en normalt rättänkande sjuksköterska och 15 i min erfarenhet annars förnuftiga och redbara personer i riksdagens socialutskott har kunnat låna sig till det spektakel och den intellektuella kapitulation, som först propositionen och sedan socialutskottets betänkande 1980/81:7 representerar. För vad man här sysslar med är — definitionsmässigt — lösningar, avsedda för insprutningar på människor, lösningar om vilka man egentligen endast vet — och anser sig behöva veta — att de inte har någon bevisad verkan och att tillverkaren eller försäljaren ansvarar för att de är oskadliga vid normal användning. De behöver, som vi har hört, heller inte framställas sterilt. Av sedvanliga, erkända läkemedel, som passerar den svenska läkemedelskontrollen, krävs att deras sammansättning är känd, att deras verkan är bevisad och att, när det gäller injektionspreparat, deras framställning sker sterilt. Det är uppenbart att sådana läkemedel, som hittills underkänts av den svenska läkemedelskontrollen på någon av dessa grunder, har goda utsikter att återkomma som naturmedel, eller i varje fall kunna kräva att likställas med naturmedel. Sådana skumma produkter skall nu det arma statliga Apoteksbolaget åläggas att prångla ut på den svenska marknaden. När kan vi vänta oss att få börja beställa blodiglar, bävergäll och dyvelsträck därifrån? Det finns meningar i betänkandet som gränsar till det otroliga. Hör här: ”Däremot innebär inte lagstiftningen att samhället aktivt skall medverka till att det blir en ökad användning av medel, som inte visats ha någon effekt.” Nej, det får man innerligt hoppas!

Vad är det för kameleonter till läkare — och patienter — som utskottet egentligen föreställer sig? Är det ingen som fattar att sådana tankegångar är absurda? Beckett eller Ionesco skulle kunnat göra en ny och bättre Doktor Knock av detta uppslag — en tragisk komedi, för bakom all galenskapen finns det dock ett fruktansvärt allvar: den intellektuella uppgivenheten, beredskapen att kompromissa med det man själv inte ansett vara riktigt, för husfridens skull. Den som vet att göra rätt men icke gör, honom är det synd, fick jag lära mig av min mor. Jag tror att det står i Jesu Syraks bok, som innehåller många tänkvärda förmaningar. Socialutskottet är på glid, riksdagen kanske också. Inte bara som en mjuk övergång till nästa talare, som är Kerstin Anér, frestas man att säga: Gud bevare Barbro Westerholm och fäderneslandet!

Herr talman! Jag vill bara säga till Gunnar Biörck: Har inte Gunnar Biörck läst att vi har tagit humanitär hänsyn och ingenting annat?

Herr talman! Jag tackar för denna mjuka övergång. Debatten här har hittills, och framför allt under den senaste talarens anförande, huvudsakligen handlat om THX. Jag vill därför understryka att debatten ju även handlar om helt andra mediciner. Bland dem vill jag särskilt nämna mistelpreparatet Iscador, som har använts av många svenska cancerpatienter med god nytta men som hittills har varit mycket besvärligt att få tag i. Jag är därför väldigt glad att dessa patienter nu kan få denna behandling av svenska läkare med mindre besvär. Jag är också tacksam för att här av utskottets talesmän få bekräftat att patienter numera kan få Iscador och liknande preparat genom svenska apotek, om preparaten är utskrivna av svenska läkare, och alltså inte behöver göra dyra egna resor utomlands för att smuggla in dem. Eftersom det här har talats mycket om tro och vidskepelse skulle jag vilja säga -— visserligen inte som medicine doktor, för det är jag ju inte — att Iscador ingalunda är något kvacksalvarmedel. Dess verkningar är sedan länge belagda i många vetenskapliga tidskrifter. Jag skulle, herr talman, vilja kort referera ett föredrag där resultaten har sammanfattats. Det hölls den 30 april i år på en allmän läkarkongress i Berlin, alltså en årlig samling av alla sorters läkare för vidareutbildning. För första gången tillät denna kongress i år att några antroposofiska och homeopatiska läkare fick tala under en halv dag och lägga fram sina resultat. Intresset bland åhörarna var påfallande stort. En av talarna var dr Rita Leroi, som bl.a. lade fram följande fakta. Som terapi för canceropererade patienter har Iscador länge använts. Det finns 18 studier gjorda vid 9 olika kliniker beträffande 12 skilda cancertyper. Studierna var dels retrospektiva, dels prospektiva, och somliga av dem var randomiserade, dvs. patienterna var slumpvis utvalda, liksom kontrollgrupperna. Vid alla dessa studier överlevde Iscadorpatienterna längre än patienterna i kontrollgrupperna, till större delen med statistiskt säkra resultat. Jag skall bara nämna två av de här exemplen. Vid universitetets kvinnoklinik i Mänchen jämfördes 81 patienter med collumkarcinom, som behandlats med bestrålning och sedan fått Iscador, med 709 patienter från samma klinik som fått samma strålbehandling men ingen Iscador. Då visade det sig att den förra gruppen, alltså Iscadorgruppen, hade en med 40 96 sänkt dödlighet. Vid Lukaskliniken gjordes en studie med en grupp patienter med tarmcancer som inte gick att operera, men där patienterna fick behandling för att överleva så länge som möjligt. Patienterna i den grupp som fick Iscadorbehandling överlevde i genomsnitt 14 månader, vilket ligger långt över genomsnittsvärdet i världslitteraturen. Av etiska skäl hade man ingen obehandlad kontrollgrupp. Däremot hade man en grupp som av olika skäl bara blev sporadiskt behandlad med Iscador. Patienterna i denna grupp överlevde i genomsnitt 7 månader, och även det är något längre än man skulle ha väntat sig på grundval av erfarenheter av andra preparat. Det hör till saken att Iscador under 60 år aldrig har visat sig ha några biverkningar utom en övergående temperaturförhöjning, medan vanliga cytostatika som bekant ofta har mycket plågsamma och störande biverkningar. I stället åstadkommer Iscador enligt en rad kliniska studier att allmäntillståndet blir bättre, att smärtorna minskar och att sömn och aptit blir bättre. Patienterna kan ofta gå uppe och föra ett nästan normalt liv ända tills kort före dödsfallet. I andra fall lyckas man med Iscadorterapi hålla tumörerna i schack så att de visserligen finns kvar men inte växer och inte tvingar patienterna till sängläge. Varken denna dr Lerois rapport eller någon annan rapport säger att Iscador är ett mirakelmedel som botar all cancer. Däremot har det visat sig vara ett verksamt hjälpmedel för att hindra vissa precancerösa stadier att övergå i cancer och för att göra livet både längre och drägligare för många opererade patienter. Detta finns givetvis dokumenterat. Jag skall gärna ställa papper till förfogande för den som vill läsa dem. Tyvärr är papperen i allmänhet på tyska. Det är givetvis ett hinder för spridning i Sverige, men jag tycker i alla fall inte att det borde vara helt oöverkomligt. Jag ser nu verkligen fram emot att detta medel och andra av liknande art skall kunna prövas kliniskt även i Sverige av läkare vilkas patienter begär det. När dessa läkare då enligt utskottets förslag läser upp för patienterna socialstyrelsens försäkran om att medicinen är utan effekt, bör de enligt min mening också läsa upp några av de vetenskapliga studier som jag citerat. Det senare kan inte göra mer skada. F. ö., herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under åren som gått har det förts ett flertal debatter här i kammaren med synpunkter för och emot användande av THX. Det förslag med anledning av proposition 1980/81:5 som utskottet nu lagt fram i sitt betänkande är ett betydelsefullt steg framåt i den segslitna fråga som rätten att få använda THX utgjort. I många år har ett stort antal människor blivit hjälpta av just THX. De har varit påtagligt medvetna om en förbättring i sin sjukdomssituation. De som haft en sådan sjukdom att den inte gått att bota men ändå till slut använt sig av möjligheten att pröva THX har känt tacksamhet över att den tid de haft kvar att leva blivit bättre. För många har hjälpen inneburit att man ej bundits så hårt av sjukdomen utan kunnat leva sin sista tid mer aktivt tillsammans med sin familj. Det har varit grymt och fel att den som givit denna hjälp inte haft laglig rätt att ge den. Utskottet har nu tagit den humanitära hänsyn som så länge intensivt efterlysts. I och med propositionen och utskottsbetänkandet har vi i vårt land helt, tycker jag, följt upp de stadganden om rätten till hälsooch läkarvård m.m. som finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i vissa konventioner m.m.

Att vi ej har rätt att förbjuda användandet av ämnen som inte ger någon skadeverkan men som i varje enskilt fall kan leda till bot eller lindring. I sak innebär utskottsbehandlingen att också vad Anders Gernandt och jag yrkat i motionen 1979/80:1653 om möjligheterna att ge injektioner nu kan bli verklighet. Det är vi glada för, och den glädjen delas av många i vårt land. Herr talman! Jag har nu inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Frågorna rörande användning av naturmedel inom medicinen har alltid varit motsättningsfulla i riksdagen. Det är helt naturligt, eftersom vi alla här är fullt medvetna om vilken väldig flora av naturmedel och naturmetoder som växer upp i vårt samhälle. Alla vi riksdagsledamöter vill ju försöka sanera den verksamheten, och det är väl möjligt att en sådan sanering kan befrämjas, ifall man kan släppa fram — om jag får använda det uttrycket — de mer kända och förhoppningsvis mer verkningsfulla metoderna och medlen. Socialutskottet anser att det även i fortsättningen måste upprätthålla de grundläggande principer på vilka läkemedelslagstiftningen i vårt land nu bygger. Tungt vägande skäl måste föreligga för att avsteg från principerna injektion. Jag har full förståelse för det synsättet, då man utgår från vad som är känt och vetenskapligt dokumenterat i vårt land intill dagens datum. De patienter som hittills har kunnat använda exempelvis Iscador eller THX litet mer fritt måste finna sig i de nya lagbestämmelserna. Om utskottets strävan att skydda patienter mot skadlig verkan totalt sett kommer att vara mer värdefull för hjälpbehövande människor än bortfallet av ett stort antal behandlingstillfällen får vi kanske aldrig veta. Det bör väl i samband med behandlingen av dagens ärende framhållas att vi som under 1970-talet har motionerat om främjande av naturmedel och naturmetoder också handlar med ett ansvar mot patienterna. Det är ansvaret att försöka hjälpa med godtagbara medel och metoder där kanske inte den konventionella medicinen accepteras eller ens har förmått att hjälpa. Vi vill verka som språkrör för de läkare och patienter som vill främja mer naturenliga läkemedel och behandlingsformer, dvs. den biologiska medicinen och det holistiska synsättet på människan och sjukdomarna. Om sedan vetenskapsmännen, socialstyrelsen och våra kolleger i riksdagen inte kan acceptera sådana medel och metoder, måste vi naturligtvis finna oss i detta. Men naturmedel som av tiotusentals människor inom och utom vårt land uppfattas som verkningsfulla blir naturligtvis inte mer verkningsfulla, om svenska vetenskapsmän så småningom också skulle upptäcka att de är verkningsfulla. Vi kan minnas hur akupunkturen tidigare förhånades och motarbetades av svenska läkare och av socialstyrelsen och socialutskottet. I dag har man i allmänhet en bättre respekt för akupunkturens möjligheter. Kapten Cook medförde intuitivt, eller av erfarenhet, mängder av citrusfrukter på sina långa sjöresor för att besättningen inte skulle drabbas av skörbjugg. Han visste inte något om C-vitaminet, som då ännu inte var upptäckt och inte fått sin speciella benämning. Men det fungerade lika effektivt även innan vetenskapen senare fann det. Det är kanske just den enkla beredningsformen av THX, som doktor Elis Sandberg är upphovsmannen till, som gör preparatet verkningsfullt. Det är ju därmed ett i det närmaste ”levande” preparat, då det behandlas på lämpligt sätt ända fram till injektionstillfället. Om det fungerar så, får man verkligen hoppas att den Sandbergska metodiken skall kunna upprätthållas även sedan den nya lagen har trätt i kraft. När det gäller Iscador är det kanske just mistelns speciella verkan på sitt värdträd som har kunnat överföras till sjuka människor och har gynnsam verkan på dem. Det existerar kanske en mer omfattande och djupgående verklighet än läkarvetenskapen hittills har kunnat finna belägg för rörande människan och livet. Med ökad förståelse för den biologiskt orienterade medicinen och därmed helhetssynen på livet, människan och sjukdomarna bör det i framtiden bli lättare att acceptera mer naturenliga läkemedel och läkemetoder. För att man nu skall kunna tillmötesgå önskemål eller behov hos många människor som använder de vanligaste naturmedlen för injektion är det angeläget att injektion kan ges även i hemmen. I utskottets lagförslag sägs i 6§: ”Beslut om injektion av en vara som avses i denna lag får fattas endast av den som är behörig att utöva läkaryrket.” Sedan sådant beslut är fattat kan alltså annan person ge injektionen i den utsträckning som socialstyrelsen bestämmer. Förhoppningsvis kan speciella tillstånd till injicering ges även till annan person än sjukvårdspersonal av viss kategori, när så anses lämpligt. Sådant tillstånd bör kunna utfärdas för speciella förhållanden, då det kan vara svårt för patient eller sjukvårdspersonal att genomföra injiceringen på grund av långa resor eller annat hinder. Herr talman! I förhoppningen att en sådan lättnad skall kunna göras i tillämpningsbestämmelserna har jag inte något yrkande att framställa.

Herr talman! Flera talare har redan utvecklat motiven för det förslag till lagstiftning som nu ligger på riksdagens bord. Jag skall därför inte beskriva dem särskilt utförligt. Riksdagen har tidigare många gånger på förslag av ett enhälligt utskott avslagit motioner om att tillåta injicering av THX och andra naturmedel. Jag har då talat för detta. Men jag har ändå inga svårigheter att stödja det här förslaget till ny lagstiftning. Vi måste — det tror jag alla är medvetna om — göra något åt den situation som under senare år har uppstått, med en lagstiftning som inte har följts och med ett växande missnöje hos en stor grupp människor. Det är klart att det finns goda skäl för den lagstiftning vi hittills har haft. Gunnar Biörck i Värmdö utvecklade en del av dem. Men här som så ofta annars i politiken finns det skäl som också talar emot. Det är svårt att svara en människa som kommer och säger att hon vill ha ett naturmedel, att vi måste skydda henne emot det medel hon själv vill ha. Vi kan ge varningar, vi kan förklara att medlet i fråga inte har givits den vetenskapliga prövning som vii andra sammanhang kräver. Men det går inte i längden att skydda människor mot naturmedel som vi inte tror har några medicinska biverkningar och som de själva vill ha. Det är att driva beskyddandet ett steg för långt. Vi måste kunna gå de många människor till mötes som kräver att få de här medlen, även om de inte är prövade på det sätt som vi kräver för registrering av läkemedel, så länge vi har goda skäl att anta att de inte har skadliga verkningar. Dessutom är ett starkt skäl för den här lagstiftningen att vi hoppas att på det sättet undvika den risk som har varit den allvarligaste med naturmedlen, nämligen att människor som tror på dem avstår från att i tid söka läkare och komma i kontakt med den verksamma behandling som finns. Det kant.ex. gälla människor med tumörer, snabbt växande cancer t.ex. Det har inträffat att människor, som skulle ha kunnat få hjälp av den vanliga sjukvården, i stället har gått och fått injektioner med naturmedel och sedan för sent kommit i kontakt med sjukvården. Detta hoppas vi kunna undvika med den nya lagstiftningen. Lagstiftningen har alltså ett humanitärt syfte. Den skall också öka möjligheterna för sjukvården att komma i kontakt med alla som behöver vård. Nu säger Gunnar Biörck att det här är ett spektakel, ett intellektuellt haveri, osv. Jag skall inte recensera den intellektuella halten i Gunnar Biörcks motion, men jag vill ändå påminna honom om att vi har haft som en ledande princip här i riksdagen, en princip som jag tror är klok, att riksdagen inte skall ta ställning till enskilda preparat. Det skulle vi ha gjort om vi hade följt Gunnar Biörcks motion. Gunnar Biörck kanske känner sig kompetent till ett sådant ställningstagande — som läkare, men här sitter han inte som läkare. Vi bör även i fortsättningen hålla på principen att riksdagen inte skall ta ställning till risker och värde med enskilda preparat, utan överlåta detta till fackmyndigheterna och vetenskapsmännen. Därför har vi föredragit en generellt utformad lagstiftning. Dessutom: det steg som vi nu eventuellt skall ta är inte så nytt. Det är inte första gången vi går med på att man får använda läkemedel som inte har vetenskapligt styrkt effekt. Redan på 1960-talet beslöt man att tillåta homeopatiska läkemedel, och för några år sedan beslöt riksdagen att godkänna att naturmedel som tas genom munnen skulle få försäljas, om de var accepterade av socialstyrelsen. Man kan säga att det är ytterligare ett steg om vi tillåter naturmedel för injektion. Man kan hävda, att det är ytterligare ett steg om läkarna blandas in. Men den argumentering som Gunnar Biörck förde — om kapitulation inför obestyrkta mediciner osv. — borde, om han tillämpade den konsekvent, också leda honom till att vara anhängare av förbud mot homeopatika och naturmedel som tas genom munnen. Jag är glad att han inte driver sin argumentering så konsekvent. Jag tror att den här något mjukare lagstiftningen kan överbrygga en del av den förtroendeklyfta som har funnits mellan den offentliga sjukvården och många människor. Jag tror att dagens beslut kan bli ytterligare ett steg i den riktningen. Men naturligtvis är det viktigt, när man tar det steget, att utvecklingen följs noga av socialstyrelsen och dess läkemedelsavdelning och av Apoteksbolaget. Det är viktigt att man har en arbetsform som gör det möjligt att upptäcka biverkningar snabbt och att vi ser hur de här möjligheterna utnyttjas av läkarna. Inga Lantz föreslog att man skulle kräva tidsbegränsat tillstånd för varje läkare som skall få använda naturmedel för injektion. Utskottet har inte tillstyrkt det förslaget, eftersom vi menar att det blir en onödig omgång. Däremot säger utskottet, vilket jag mycket starkt vill understryka, att den rapportskyldighet som vi vill ålägga läkarna också skall innefatta skyldighet att tala om i vilken omfattning injektion av naturmedel förekommer. På det sättet blir det möjligt för socialstyrelsen att motverka en sådan utveckling som Inga Lantz var rädd för, med kliniker som mer eller mindre helt ägnar sig åt att ge injektioner och inte ger patienterna en rimlig vård, där man inte i tillräcklig utsträckning sätter sig in i patienternas situation. Kerstin Anér ställde en direkt fråga: Blir det möjligt för dem som vill ha Iscador att få köpa det i Sverige och slippa åka till Tyskland? Svaret är ja under två förutsättningar, för det första att medlet accepteras av socialstyrelsen enligt de regler som gäller i lagen och för det andra att medlet skrivs ut av läkare.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 Jag hoppas att riksdagen antar det förslag som utskottet har lagt fram och gör det i medvetandet om att vi föreslår en femårig giltighetstid. Under den tiden får vi se om lagen fungerar som vi har tänkt oss, om den infriar de förhoppningar som har knutits till den, eller om det blir nödvändigt att göra ändringar.

Herr talman! Med anledning av Gabriel Romanus anförande vill jag förtydliga mig på en punkt. Jag har ingen tilltro till konventikelplakat, och jag har som vetenskapligt råd i socialstyrelsen för några år sedan varnat socialstyrelsen för att i bigott 1800-talsanda förfölja troende med kätterska åsikter i läkemedelsfrågor. Envar må fritt förtära eller i sin egen tarm införa vad honom lyster — tallstruntar, hjorthorn, järnfilspån, sönderstötta kräftstenar, malört, libsticka och allt annat som man kan hitta i den gamla husapoteksboken från 1760. Men när det kommer till injektioner, som i och för sig är mot naturen, är det en annan sak. Injektioner måste ibland ges när det är mycket bråttom, när patienten är medvetslös eller av annan orsak inte kan svälja eller när läkemedel förstörs genom att utsättas för magoch tarmsafter eller bryts ned genom cirkulationen i levern. Injektioner ges förmodligen numera inte så ofta i öppen sjukvård i vårt land som för några decennier sedan. De allra flesta mediciner kan tas i tablettform eller i flytande form, och industrin arbetar ivrigt på detta område. I vissa fall, t.ex. när det gäller B-vitaminer, är det farligare att spruta in dem än att ge dem i form av tabletter. Däremot kan man nämna att vätskebalansen i kroppen ofta justeras genom dropp. Många av de dropplösningar vi har kan ju anses falla under begreppet ”naturmedel”. Dit hör exempelvis saltlösningar, glykos, albumin, plasma och sådant. Skillnaden är bara den att vi vet att de är verksamma. Även cannabis och heroin är ju naturmedel, och de är också verksamma. Låt vem som vill odla sina trosföreställningar men håll den offentliga sjukvården utanför, annars är vi på väg in i kaos! Med en parafras över några rader av en känd svensk skald skulle jag vilja säga att gränsen mellan klarheten och dunklet får inga fega fredsslut plåna ut.

Herr talman! Det är klart att den nuvarande situationen inte är tillfredsställande, och därför har vi också tillstyrkt THX-utredningens förslag istort sett. Många människor bör av humanitära skäl få den här möjligheten att använda och injicera naturmedel. Men jag är rädd för att allsköns kommersiella preparat kan komma upp på marknaden och ösas över människor i en svår situation. Jag tror att där ligger en fara, och jag vill varna för den. Därför måste hela den här frågan hanteras med en väldigt stark kontroll från samhällets sida. Skillnaden mellan utskottets förslag och vänsterpartiet kommunisternas ligger däri att vpk vill ha starkare kontroll. Vi vill inte som utskottet ge ett generellt tillstånd för läkare att ge de här preparaten, utan vi menar att varje läkare skall begära ett tillstånd och att det tillståndet skall vara tidsbegränsat. Jag vill betona att sådan här behandling måste ske under en mycket noggrann kontroll från samhällets sida för att människor inte skall utsättas för en massa preparat som kan vara skadliga, kanske inte direkt i sig själva utan därför att man underlåter att söka annan medicinsk vård.

Herr talman! Inga Lantz påpekar att det finns en risk med den här lagstiftningen för att man släpper fram preparat vilkas motivering väsentligen är kommersiell och inte medicinsk. Jag tror att vi alla är medvetna om det. Den risken fanns redan när man tillät homeopatica, den fanns med naturmedel och den finns naturligtvis med naturmedel för injektion. Tyvärr är det så här i livet att det ibland finns skäl som talar för och skäl som talar mot. Det här är ett skäl som talar mot, och skälet som talar för är det humanitära och så detta att man vill öka möjligheterna för att patienterna i varje fall kommer till sjukvården och vid sidan av de här — förmodligen verkningslösa — medlen får del av de metoder som vetenskapen har utvecklat. Jag tror inte att vi kan komma ifrån det här problemet, utan det får motverkas genom upplysning och genom att den vanliga sjukvården utvecklas och vinner människornas förtroende. Någon annan väg finns inte. Jag vill än en gång understryka det som utskottet här har sagt: Vi är inte alls likgiltiga för synpunkten att socialstyrelsen skall ha insyn, och vi skall försöka undvika att det växer upp kliniker där man väsentligen ägnar sig åt att injicera något enda medel och framställer det som mer eller mindre ett undermedel. Vi anser också att det skall undvikas, och den rapporteringsskyldighet som vi här har föreslagit är, tror vi, ett verksamt medel att undvika det. Visar det sig att det inte räcker, får man överväga en sådan skärpning som Inga Lantz här har talat för, men vi tror inte att det är nödvändigt i dagens läge. För Gunnar Biörck i Värmdö vill jag än en gång påpeka att det väsentliga avsteget från principen att läkemedel bara är sådant vars effekter är styrkta gjorde vi redan när vi tillät homeopatiska medel. Ytterligare ett steg tog vi för några år sedan när vi tillät naturmedel som tas genom munnen. Nu har Gunnar Biörck den inställningen att O.K., det där får väl förekomma, bara den offentliga sjukvården inte blandas in. Han tycks alltså inte fästa något avseende vid det som vi har tryckt på, nämligen behovet av att även den patient som vill ha naturmedel kommer till sjukvården. Vi tycker det är väsentligt. Gunnar Biörcks inställning är att bara den offentliga sjukvården är ren och obefläckad, så får THX och annat förekomma, eventuellt mot lagen eller med särskild lagstiftning. Herr talman! Vi är vana vid och vi är tacksamma för att läkarna tvår sina händer i sitt arbete, men det är inte nödvändigt att ha den attityden här i riksdagen.